Herr talman! Vi var utomordentligt glada när vi fick en bäverfamilj upp till Kilsbergen utanför Örebro, och vi hoppades att vi skulle få se mycket av de trevliga djuren uppe i de blå bergen. Men vi hade nog inte räknat med att de lantbrukare som hade sina gårdar inom invallningsområdet i Tysslinge kommun skulle få problem av detta. Det visade sig att bäverfamiljerna förflyttade sig från Kilsbergen ned till Svartån. Sådana problem har man haft t.ex. inom ett område som sträcker sig från riksvägen mot Karlskoga och ned till Gräveby. Man har också fått stora kostnader därför att bävrarna har grävt sig in i vallsystemet. Under vårarna när smältvattnet kommer från Kilsbergen får man gå vakt där uppe dag och natt, eftersom man aldrig kan veta var hålen skall uppstå i dammen när det har blivit ett helt tunnelsystem i vallarna. När det åter blir lågvatten får man med bandtraktor skyffla undan vallarna och bygga nya. Ett år kostade detta 10 000 kronor i det berörda området. I höstas fick man tillstånd att skjuta av en del av stammen, men på grund av det höga vattenståndet kunde man inte göra det. Markägarna inom det be rörda området vill gärna att man skall få ytterligare möjligheter att skjuta av bäverbeståndet i Svartån. Denna fråga berör självfallet inte stora områden, men just för dem som har sina bruksenheter inom invallningsområdet är den av stor betydelse. å andra sidan vill vi naturligtvis ur naturvårdssynpunkt gärna ha bävrarna kvar. Här står alltså två intressen mot varandra. Om man emellertid med lämpliga medel kunde flytta bävrarna till någon annan trakt så vore mycket vunnet. I ekonomiskt avseende får vissa markägare stora problem. De tvingas bygga upp nya vallar, vilket för med sig stora kostnader. Som jag nämnde, hade man ett år kostnader på 10 000 kronor. Jag hoppas att jordbruksministern ser välvilligt på dessa fråggor, så att det på något sätt blir möjligt att få ersättning för sådana här skador som orsakas av bäver.
Herr talman! Jag har en känsla av att herr Lorentzon har överdrivit möjligheterna att skapa sysselsättning genom att bygga skyddsvallar mot bäver. Det finns nog i och för sig mera meningsfyllda och användbara objekt när det gäller att främja sysselsättningen än objekt av den karaktären. Det är väl endast i några enstaka fall som man sett skador av detta slag. Jag vill erinra om att bävern faktiskt var helt försvunnen hos oss under 1800-talet och att det var först på 1920-talet som man gjorde inplanteringar. Nu har bäverstammen ökat ganska kraftigt. Man räknar med att den omfattar 2 000— 3 000 individer i dag, och det är självklart att den då dyker upp här och var. I allmänhet är bävern dock ett ganska skyggt djur. Den håller med förkärlek till vid vattendrag i skogarna, och där förorsakar inte dessa översvämningar så stor skada. Det är alltså endast i enstaka fall som man kunnat konstatera någon verklig skadegörelse, och i det ena av de här nämnda fallen har arbetsmarknadsstyrelsen observerat förhållandet och vidtagit åtgärder. När jag svarat att jag inte anser att jag nu kan ta något initiativ till ersättning, så är det för att jag tycker att denna fråga inte är av den omfattningen att jag bör göra det. Det är självfallet inte fråga om något ställningstagande i de enskilda fall som kan aktualiseras, men jag tolkade herr Lorentzons fråga i interpellationen som att detta gällde en generellt ändrad inställning och att man redan i förväg skulle fastlägga regler om hur sådana skador skall kunna ersättas. Vi är givetvis ängsliga att mera generellt förklara att samhället är berett att ständigt täcka skador som kan vållas av vilda djur eller på annat sätt. Därvidlag får vi lov att iaktta en viss återhållsamhet.
Herr talman! Det är ganska ovanligt att vi diskuterar bäver i denna kammare, men den fara för skadegörelse genom bäverns framfart som anförts av interpellanten och från annat håll är enligt min uppfattning mycket ringa. I stället tror jag att bävern har en mycket stor betydelse. Jag kan för att belysa detta berätta en historia som är helt sann och kommer från Canada. En skogsbrukare sköt ut all bäver på sitt område. Han var intresserad jägare, och han ville också tjäna pengar på skinnet. året efteråt upptäckte han att källorna nere vid gården hade sinat. Han började fundera över vad detta berodde på. Det ytvatten som förut rann fram genom de källor, som han hade på gården, hade alltså försvunnit. Så småningom kunde han konstatera att det kunde bero på att bäverstammen där uppe i skogen var utskjuten. Han skaffade ett nytt bäverpar, och efter två år började källorna kring gården att rinna fram igen. Här är en naturlig företeelse att dju ret i naturen alltså är medhjälpare till människans sätt att leva och bo. Därför tror jag att man skall vara mycket försiktig, när man behandlar dessa frågor och icke överdriva. Jag anser att det svar som jordbruksministern gav är helt tillfredsställande för dem som något följer djurlivets spörsmål.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att högermannen herr Lothigius är helt tillfredsställd med jordbruksministerns svar på min fråga. Denna gällde ju huruvida en småbrukare skulle kunna få ersättning för de skador som översvämningarna hade åsamkat honom. Hade bävern åsamkat skador på gran och tall så att svensk storfinans, t.ex. SCA, hade skadats hade väl lagar redan funnits för att hålla storfinansen skadeslös. Men nu gällde det bara småbönderna. Jag förstår varför herr Lothigius är nöjd. Detta visar också orsaken till att jag har interpellerat. Sedan säger jordbruksministern att jag kanske har överdrivit möjligheterna att på detta sätt skapa nya sysselsättningsobjekt. Det har jag inte gjort — jag är fullt medveten om att det gäller mycket små sysselsättningsmöjligheter. Men jag nämnde i mitt tidigare anförande, att man är tacksam för varje litet arbetstillfälle man kan få i dessa bygder; det är nämligen Norrland vi talar om, inte Skåne. Och i Ramsele kommun — jag skall i och för sig inte uppehålla kammaren med debatt om en så liten kommun — skulle man vara mycket tacksam för det lilla, lilla påhugg man kunde få, även det minsta lilla beredskapsarbete. Jag skulle vilja fråga herr jordbruksministern vilka andra möjligheter till sysselsättning Ramsele kommun skulle få — det fanns ju enligt jordbruksministern annat att välja på än beredskapsarbeten vid bäverdammar. När det så gäller frågan om att fastställa regler, tycker jag för min del att sådana kunde fastställas lika väl beträffande skador åsamkade av bäverstammen som beträffande skador vållade av älg, björn och varg. Varför göra någon skillnad här? Den saken är jag inte riktigt klar över.
Herr talman! Jag är självfallet inte rätt person att peka ut vilka alternativ till sysselsättningsåtgärder som kan föreligga i just den nämnda kommunen, men nog vore det illa ställt, herr Lorentzon, om fantasin skulle vara uttömd med detta och man inte hade någonting annat att ge sig i kast med än att bygga vallar vid bäverdammar. Hade inte andra möjligheter funnits, skulle vi ju ha stått oss ganska slätt. Jag tror för min del att herr Lorentzon och framför allt kommunalmännen i den bygden skulle kunna fundera ut andra sysselsättningsobjekt. Till sist frågar herr Lorentzon vad det är för skillnad mellan dessa skador och skador som orsakas av varg och andra vilda djur. Jag vill påpeka att därvidlag gäller en viss begränsning i fråga om ersättningen. Anledningen till att vi har en lagstiftning i det fallet är kanske främst att samerna lidit väldigt svåra avbräck i sin näringsutövning genom de skador som vållats av vilda djur. Framför allt detta torde ha lett till att en ersättningsrätt införts i sådana fall där man exempelvis kan påvisa att en ren rivits av varg eller dödats på annat sätt. Det är alltså en väsentlig skillnad mellan dessa motiv och de som herr Lorentzon här har åberopat.

Herr talman! Jordbruksministern säger att det är väsentlig skillnad på de skador som vållas av björn och varg och vad bävern kan göra sig skyldig till. Det är fullkomligt rätt, men vi kan ta ett annat jämförelseobjekt — när älgen skadar fruktträd, frukt som är plockad etc. kan ersättning utgå för de skadorna. Där tycker jag det finns nära beröringspunkter med det fall jag nämnde. När det sedan gäller kommunalmännen i Ramsele och deras fantasi, så tror jag att de är lika uppfinningsrika som kommunalmännen i andra kommuner. Sysselsättningssvårigheterna tycks dock vara oöverstigliga. Mindre företagare söderifrån kan pressa kommunerna ekonomiskt. Flera exempel kan nämnas. Så får man bidrag med 6 kronor i timmen från landstinget och 4 kronor i timmen från kommunen under 28 veckor för de anställda arbetarna. När den tiden har gått säger företagaren: »Ja, se nu kan jag inte fortsätta längre om jag inte får ytterligare ett kraftigt ekonomiskt bidrag.» Det är verkliga svårigheter man har att brottas med, och därför skulle man säkert ta emot varje nytt sysselsättningstillfälle med uppsträckta armar, hur litet detta än må vara.
Herr talman! Vi kanske inte skall fortsätta detta samtal om djurlivet i våra marker och vilken skada det vilda kan vålla i det enskilda fallet. Men jag får kanske rekommendera herr Lorentzon att sätta sig in i gällande författningar. Det är nämligen inte så att alla skador som förorsakas av älg ersättes. Den första förutsättningen för att en jordbrukare skall få ersättning för skada som vållats av älg är att han kan visa, att han vidtagit alla tänkbara åtgärder för att hindra sådan skadegörelse, och i allmänhet skall vissa bestämda krav därvidlag uppfyllas. Såvitt jag förstår hade det i det fall herr Lorentzon här påtalat varit möjligt att riva upp fördämningen och på det sättet störa bävern. Om man vill få bävern att flytta till andra marker tror jag att förutsättningarna för det i re gel är ganska goda. I detta speciella fall har väl åtgärderna för att få i väg bävern satts in på olämplig tid på året.

Herr talman! Frågan om en utvidgning av tandvårdsförsäkringen till åldersgrupperna 17-—19 år har tidigare framförts av mittenpartierna. Motivet är det synnerligen stora behovet av tandvård just under denna period av en människas liv. En mycket stor del av dessa ungdomar har på grund av utbildning och låga inkomster inte råd med de höga tandvårdskostnaderna hos de privatpraktiserande tandläkarna. Redan nu förekommer emellertid visst statligt stöd till ungdomstandvården. Vid systematisk behandling, d. v. s. i regel en gång om året återkommande tandvård, kan erhållas nedsättning med 25 procent av folktandvårdstaxan för ungdomar i åldern 17—19 år. Och huvudmannen, landstinget, har rätt att bestämma ännu lägre avgifter genom att höja rabatten och ta kostnaden. Det är emellertid bara tre landsting i landet som har genomfört detta. Dessa reduceringar av kostnaderna i folktandvården för ungdomstandvård synes inte ha haft någon större effekt, kanske främst beroende på att väntetiden inom folktandvården ofta är två å tre år. Det blir ett för långt uppehåll i tandbehandlingen med ett besvärande tandförfall som följd. Det hinner då uppstå svåra tandskador, som blir mycket dyrare att laga vid en senare tidpunkt. Man kan sluta sig till detta därigenom att behandlingstiden för värnpliktiga är dubbelt så lång som för vuxenklientelet i Övrigt. Samhället påtar sig således beträffande huvuddelen av den manliga ungdomen en stor del av tandvården genom militärtandvården, tyvärr på ett så sent stadium att det blivit onödigt dyrt att laga skadorna. Och de kategorier som inte gör militärtjänst får inte denna förmån. Den stora tandvårdsreformen är ju nu skjuten på framtiden, vilket anses bero på att folktandvårdens organisation behöver överses, på bristen på tandläkare och på det trängda statsfinansiella läget. Reservanterna är fullt införstådda med situationen för dagen. Vi anser emellertid en begränsad tandvårdsreform, som omfattar gruppen 17-—19 år, vara mycket angelägen.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

Herr talman! I motionen II: 289 anger vi två vägar till en lösning av frågan om ungdomstandvården. Dels kan man genom stimulansbidrag främja övergången inom landstingen till en högre rabattering med minst 50 procent på gällande folktandvårdstaxa för ungdomstandvård i åldrarna 17—19 år, dels kan man medge ungdom i denna åldersgrupp samma tandvårdsförmåner som gäller inom mödratandvården. I motionen förordar vi en skyndsam prövning av förutsättningarna för dessa alternativ. Enligt utskottsmajoriteten bör förslagen inte föranleda någon åtgärd innan folktandvårdsutredningen lagt fram resultaten av sitt arbete. Med samma motivering avslog riksdagen i fjol förslaget om kostnadsfri ungdomstandvård i åldrarna 17—21 år. Såsom herr Nilsson i Tvärålund nyss sagt tillämpas för närvarande en viss rabattering av tandvården för ungdomar i åldrarna 17—19 år. Dessa kan få en nedsättning med 25 procent på folktandvårdstaxans avgifter. Denna möjlighet har landstingen dock hittills i mycket liten utsträckning använt sig av. tänkande, Tandvårdsförsäkring, framföres tanken på ett genomförande i etapper av en sådan försäkring. Verket ansåg då att den kategori, som i första hand borde komma i fråga, var de ungdomar som slutat den obligatoriska skolan och därmed inte längre erhåller fri tandvård inom folktandvården. Skoltandvården omfattar ju i princip åldrarna upp till 16 år, i vissa fall även efter denna åldersgräns. Men ungdomarna fortsätter i allt större utsträckning sin utbildning efter fyllda 16, och med nuvarande situation på arbetsmarknaden är dessutom ett stort antal ungdomar utan arbete och därmed utan inkomst. För båda dessa kategorier är därför kostnaderna i samband med tandvård mycket betungande. Många bryr sig på grund av dessa kostnader helt enkelt inte om att söka tandvård. Det har också omvittnats, i synnerhet av läkare, att det ur hälsosynpunkt är synnerligen angeläget att just dessa åldrar får en riktig tandbehandling, eftersom tandsjukdomar är speciellt vanliga för dessa grupper. Utskottsmajoriteten tar dock inte på något sätt intryck av dessa fakta. Man vill heller inte — vare sig i det nu föreliggande utlåtandet eller i utlåtandet över de motioner som väcktes vid fjolårets riksdag — uttala sig om remissinstansernas förord för att tandvårdsförsäkringen genomföres etappvis. Detta kan enklast ske i enlighet med de i vår motion angivna alternativen. Kanhända är då den mest ändamålsenliga lösningen att tillämpa de villkor som nu gäller för mödratandvården. Utskottet har alltså ingenting att säga om allt detta. Det skjuter hela frågan några år framåt i tiden genom att hänvisa till folktandvårdsutredningen. Jag vill naturligtvis inte på något sätt förringa betydelsen av en sådan utredning, men måste alla åtgärder vila medan utredningen pågår? som väcktes i fjol pekades på den negativa verkan som bestämmelserna om statsbidrag åt folktandvården har på personalsituationen. I vår motion till årets riksdag begär vi inte att dessa bestämmelser skall upphävas — de kan kvarstå tills utredningen blir klar. Men kan man inte åtminstone som försöksverksamhet tillåta dispens från dessa villkor inom landstingsområden där huvudmännen begär detta? Vi anför fakta i vår motion som vittnar om en försämring av personalsituationen och ökade väntetider vid folktandvårdsklinikerna. Dessa fakta talar för ett bifall till de i vår motion föreslagna åtgärderna. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att under moment 3 i utskottets hemställan få yrka bifall till motionen II: 289. Beträffande moment 2 i utskottets hemställan kan jag ansluta mig till reservationen 1 av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har redan utvecklat en del av de motiv som föranlett utskottets folkpartister och centerpartister att foga en reservation vid utskottsutlåtandet under denna punkt. Jag vill tillägga några kompletterande synpunkter. Flera sociala reformer har fått vänta länge trots att det funnits ett klart behov av dem. En sådan reform är en allmän tandvårdsförsäkring. I slutet av 1930-talet infördes en offentlig folktandvård som successivt har byggts ut till att omfatta hela landet, även om väntetiderna i många fall är långa — ibland flera år. Frågan om en tandvårdsförsäkring har aktualiserats många gånger, bl.a. i samband med att vi i mitten av 1950-talet fick en allmän sjukförsäkring. Ingenting hände emellertid. tandvårdsförsäkring skulle införas inom den allmänna försäkringens ram från och med januari 1968. Det blev emellertid ingenting den gången heller; reformen sköts på framtiden bl.a. på grund av bristen på tandläkare och det trängda statsfinansiella läget — båda faktorerna resultat av regeringens bristande planering. I stället tillsattes en ny utredning, 1967 års folktandvårdsutredning, med uppdrag att bl.a. överse folktandvårdens organisation. En ny utredning, ny väntan ... Vi måste beklaga att tandvårdsreformen har uteblivit.

En sådan gäller ungdomstandvården. Vi har nu fri tandvård för blivande och nyblivna mammor, förskolebarn får kontroll av sina tänder genom barnavården och skolbarnen genom skoltandvården. Detta är bra. Ungdomarna har emellertid ett betydande tandvårdsbehov, vilket visats i tidigare inlägg. Många ungdomar har också knappa ekonomiska resurser. En försummad tandvård i ungdomsåren kan medföra besvärliga och ibland irreparabla skador. Det finns därför skäl att, som ett led i ett successivt genomförande av en allmän tandvårdsreform, låta mödratandvårdens förmåner gälla också ungdomar i åldrarna 16—19 år. Kostnaden härför skulle bli måttlig och likaså personalbehovet. Dessutom kan betydande vinster göras genom att de unga i tid får tandvård. På sikt kan ett positivt beslut innebära besparingar både för den enskilde och för samhället. I en reservation till utskottets utlåtande har vi därför uttalat att frågan om att göra förmånerna inom mödratandvården tillämpliga för ungdomar mellan 16 och 19 år bör snabbutredas och att förslag snarast bör föreläggas riksdagen. Det är en välmotiverad delreform. Det kan inte finnas anledning att nu vänta på ett betänkande från 1967 års folktandvårdsutredning — en väntan som kan bli alltför lång. Herr talman! Jag ansluter mig till yrkandet om bifall till reservationen vid punkten 4 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Vi skall nu behandla femte huvudtiteln, och på sedvanligt sätt har en hel rad reservationer fogats till utskottets utlåtande. I år är reservationerna av ungefär samma karaktär som under de närmast föregående åren — frånsett ett avsnitt, nämligen det som gäller barntillsynen. Det är ett nytt inslag, som kan komma att föranleda en speciell debatt. I de andra frågorna har vi haft ganska omfattande diskussioner tidigare. Några gånger har framförts det klagomålet att statsutskottet varit knapphändigt i sin motivering, och denna gång är vi det därför att vi kan hänvisa till att de skilda avsnitt, som inte nu fått så mycket textutrymme, tidigare har fått en mycket utförlig behandling. Till dem som talat på denna punkt i dag vill jag säga att vi förra året hade en diskussion i denna fråga. När den pågick tillsattes en utredning, som nu arbetar med de frågor som här är föremål för behandling. Det har varit det enda skälet för oss i statsutskottet när vi ansett att utredningens resultat bör avvaktas. Vad man än skall företa sig på detta fält måste föregås av utredningar. När herr Mundebo talade om att det blir nya utredningar och ny väntan trodde jag nästan att han talade mot sin egen reservation, för även den utmynnar i ett förslag om utredning — d. v. s. väntan. Men det var väl inte det han hade i tankarna. De skäl som anförts tidigare är fortfarande aktuella. Alla är angelägna om att vi snarast möjligt skall få bättre förhållanden inom tandvården just för de åldersgrupper som lämnat skoltandvården. Frågorna bör dock beredas i den ordning som gäller för beredning av ärenden. Dessa frågor är alltså föremål för utredning sedan ett år tillbaka. Herr talman! Av nu anförda skäl yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det förhållandet att vissa reservationer måste återkomma i en utformning liknande förra årets och åren dessförinnan visar att ingenting hänt på de områden reservationerna avser. Vi bör avvakta folktandvårdsutredningens resultat, säger herr Bergman. En särskild utredning när det gäller ungdomstandvården skulle försena utvecklingen på detta område. Nej, det tror jag inte alls. Vad vi vill ha är en snabbutredning just av detta delproblem. Här kan reformer genomföras utan att vi behöver vänta på folktandvårdsutredningens arbete — jag befarar, herr talman, att det kan bli en lång väntan. Folktandvårdsutredningen tillsattes i slutet av år 1966. Fram till slutet av år 1967 hade denna utredning haft två sammanträden. Om man betänker att det första sammanträdet i en kommitté vanligen i stor utsträckning ägnas åt att finna ett lämpligt namn på utredningen, inser man lätt att det under det år utredningen nu varit i verksamhet inte har hänt så mycket. | En snabbutredning just på denna punkt kunde leda till att vi får en ungdomstandvård snabbt. Det finns starka skäl för att fatta ett sådant beslut nu. uppgift.

Herr talman! I punkten 9 i föreliggande utlåtande upptages frågan om bidrag för anordnande av barnstugor. Det föreligger här flera motioner, vilka företrädesvis behandlar den inre verksamheten och inriktningen av verksamheten i fråga. redas för grundskolan, och inte ses enbart som en tillsynsform. Från centerpartiets sida har sedan länge framförts denna grundsyn på lekskolans verksamhet. Denna verksamhet har väl också i stort sett haft den karaktär som vi har angivit, men vi vill att verksamhetens inriktning till en anpassning till grundskolan skall ytterligare utvecklas. Vistelsen i lekskolan är, som jag upplevt kontakten med barn som har deltagit i sådan verksamhet, utomordentligt utvecklande för dem. Dessa barns ordförråd har ökats och deras förmåga att uttrycka sig tycker jag måste konstateras ha utvecklats utomordentligt positivt. ändå kan det väl finnas åtskilliga frågor att ställa beträffande utformningen av lekskolans inre verksamhet, vilket utskottet anser bör ägnas särskild uppmärksamhet och bringas till Kungl. Maj:ts kännedom. Det finns detaljerade regler beträffande den yttre utformningen av daghem och lekskolor, men beträffande den inre verksamheten finns däremot ett förhållandevis litet material att tillgå. Genom utvecklingen och den psykologiska forskningen kan lekskolornas inre verksamhet tillföras ytterligare värdefullt material. Utskottet understryker också att det är viktigt att denna forskning får bedrivas på ett så gynnsamt sätt som möjligt. Som utskottet säger anknyter dessa synpunkter till vad jag tidigare har anfört beträffande karaktären av verksamheten i lekskolan. Eftersom vi anser att den bör vara en förberedelse för barnets inträde i grundskolan menar vi att det är konsekvent att lekskolan underställes utbildningsdepartementet. Enligt vår uppfattning måste vi energiskt verka för att helst alla sexåringar skall få möjlighet att gå i lekskola. Tyvärr finns det svårigheter dels beträffande den samhällsekonomiska sidan — på grund av kostnaderna — dels torde många föräldrars bostadsort utgöra hinder för många barn att gå i lekskola. Det finns emellertid starka skäl som talar för att vi i vårt land med större allvar än hittills bör överväga att sänka skolåldern. Många andra länder har lägre skolålder än vi har i vårt land. Sex år är vanligt och t.o.m. fem år som i t.ex. England. Tills vidare bör en fortsatt anpassning av lekskolan till grundskolans lågstadium eftersträvas i vårt land. Punkten 11 behandlar frågan om statsbidrag till kommunala familjedaghem. Den frågan har under senare år aktualiserats från centern och även från folkpartiet. I avvaktan på mera slutgiltiga lösningar har vi tidigare föreslagit provisorier — men tyvärr har de förslagen avvisats. Vi har nämligen ansett att behovet av tillsyn av barn som saknar sådan är så angelägen, främst för barnens egen del, att en stimulans till familjedaghemmen är nödvändig. Faktum är att ett skrämmande stort antal barn under tioårsåldern — enligt utredningen cirka 60 000 — måste klara sig utan någon som helst tillsyn, medan föräldrarna eller föräldern är ute i förvärvsarbete. Ungefär 3 000 barn under sju år måste klara sig helt utan tillsyn. Detta är en ganska skrämmande siffra i vårt s.k. välfärdssamhälle. Naturligtvis måste det också vara pressande för föräldrarna att ha så otillfredsställande förhållanden för sina barns tillsyn. Centerpartiet noterar därför med tillfredsställelse att regeringen lagt fram förslag till statligt stöd också till familjedaghemmen. Till propositionens avgjort goda sidor vill jag hänföra de olika åtgärder som föreslås för att öka stabiliteten och kvaliteten i verksamheten. Det är åtskilligt i förslaget som är bra enligt vår mening, men jag skall inte ta upp tiden med att kommentera det som vi är eniga om, även om det finns anledning att uttrycka uppskattning för åtskilligt i det förslag som vi nu har att behandla. Den misstro man från socialdemokra tiskt håll tidigare har haft mot familjedaghemmen som en god tillsynsform synes alltjämt bestå. Trots många åtgärder för att höja kvaliteten i familjedaghemmen talar den föredragande departementschefen ändå om familjedaghemmen som ett komplement till barnstugorna. Vi vill också se familjedaghemmen som ett alternativ beträffande barntillsynen. I vissa kommuner utgör nämligen inte barnstugorna något alternativ. Detta framhålles bl.a. i en motion som är undertecknad av enbart socialdemokrater. Jag vill gärna hänvisa till den argumentering som framföres i denna motion. I propositionen föreslås reglerna för statsbidrag för familjedaghemmen få en utformning som är betydligt restriktivare än för barnstugor. Enligt vår mening bör föräldrarna själva kunna bestämma om vilken tillsynsform de föredrar för sina barn. Samhället bör förhålla sig i stort sett neutralt i det här fallet och inte styra så starkt som i varje fall vi uppfattar att socialdemokraterna anser nödvändigt. Jag kan inte undgå känslan av att socialdemokraterna är rätt dogmatiska i just det här avseendet. Efter vår bedömning kan detta få mycket negativa verkningar för en snabb utbyggnad av barntillsynen i vårt land. Den är verkligen i behov av en så snabb utbyggnad som möjligt. Efterfrågan och behovet av tillsyn ökar mycket fort. Man kan ha olika mening om vad som är bäst för främst barnen men också för samhället, om båda föräldrarna förvärvsarbetar och utomstående sköter barnen eller föräldrarna själva sköter sina barn, i varje fall under de första åren. Men utveckligen har lett till att samhället måste åta sig ett större ansvar beträffande barntillsynen. Detta gäller inte minst de ensamstående föräldrarna. Jag skall inte närmare ingå på motiven härför. En sak tror jag att vi kan vara eniga om, nämligen att det är högst otillfredsställande att småbarn är utan tillsyn. Enligt utredningen är inte mindre än 60 000 barn under tio år utan tillsyn, varav 3 000 är under sju år. Jag tror också att vi kan vara eniga om att vi inte har möjligheter att tillräckligt snabbt bygga ut den kollektiva tillsynen i barnstugorna för att tillgodose det behov som föreligger. I utredningen omnämnes bl.a. att inte mindre än 200 000 mödrar är villiga att gå ut i förvärvsarbete, ifall man kan få barntillsynen ordnad på ett tillfredsställande sätt. För barn som är utan tillsyn står således inte valet mellan tillsyn i barnstuga eller i familjedaghem, utan fastmer gäller det ett val mellan tillsyn i någon av dessa tillsynsformer eller ingen tillsyn alls. Den i vissa fall betydande begränsning av stödet till familjedaghemmen som socialdemokraterna föreslår anser vi vara ett direkt hinder för en ökning av det totala antalet barntillsynsplatser. En sådan ökning är enligt vår mening en väsentlig uppgift just nu. Om barnstugorna, objektivt sett, verkligen är det bästa alternativet, är det i nuvarande bristsituation ändå fel att det bästa skall vara det godas fiende. Enligt min uppfattning har de regler som föreslås i föreliggande proposition denna verkan. Vi måste i första hand så snabbt som möjligt hjälpa dem som helt saknar tillsynsmöjligheter. Vi kan nog vara ense om att antalet familjedaghemsplatser kan ökas snabbt med rimliga kostnader på ett helt annat sätt än daghemsplatserna. Då föreligger inte heller risk för felinvesteringar, och de som bäst behöver hjälpen kan få den snabbt. Socialdemokraterna föreslår två begränsningsregler för stöd till utveckling av familjedaghemmen: dels den s.k. kvotregeln och dels balansregeln. Beträffande dessa två regler föreligger stora åsiktsskiljaktigheter mellan centern och socialdemokraterna. Vi anser att dessa regler utgör ett starkt hinder för en utveckling av den totala barntillsynen. Kvotregeln innebär att bidragsrätt för familjedaghem skall föreligga först när antalet tillsynsplatser i barnstugor och familjedaghem för en kommun med mindre än 10 000 invånare uppgår till en plats per 200 invånare. Ett stort antal kommuner får genom denna regel inte någon stimulans alls för barntillsynen. Det gäller framför allt landskommunerna, där avstånd och andra förhållanden gör att barnstugorna inte är ett alternativ i vissa fall. Jag uppfattar dessa förslag som direkta orättvisor. I remissyttrandet från Östergötlands län, som ju inte är någon regelrätt glesbygd, sägs att endast tre kommuner i länet skulle komma i fråga för detta bidrag. Kan det vara rimligt? Vi har väl ingen anledning att misstro dessa uppgifter, men de visar hur orättvist systemet kan komma att slå. Vi kan inte uppfatta en sådan här inställning som positiv när det gäller att klara tillsynen för de barn som nu är utan tillsyn. Utskottet har mjukat upp regeln genom möjligheten till dispens, om tilllämpningen visar att regeln blir så orimlig som jag har beskrivit — och orimlig skulle den förmodligen komma att bli. Enligt utskottets förslag kommer tillämpningen att baseras på mer eller mindre subjektiva värderingar. Vi tycker det är onödigt att det skall behöva vara på det sättet. Särskilt kvinnor i glesbygderna, där det är synnerligen svårt att finna arbetstillfällen för denna kategori, kommer att missgynnas. Barnstugan får bidrag från och med den först inrättade platsen, medan bidrag till familjedaghem inte utgår förrän man uppnått det antal barnstugeplatser som anges i bestämmelserna. Den andra regeln, balansregeln, innebär att i kommuner med mer än 10 000 invånare bidrag inte utgår för fler familjedaghemsplatser än som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommunen. Denna regel kan också bli ett hinder för den nödvändiga ökningen av det totala antalet tillsynsplatser. De som drabbas i alla dessa fall är naturligtvis de barn som inte har någon tillsyn alls. Det anser vi är ett orimligt offer för att få till stånd det önskade antalet barnstugeplatser. Dessa båda regler åskådliggör, tycker jag, socialdemokraternas misstro mot familjedaghemmen, en misstro som jag inte kan anse är befogad. Priset för det bästa — om vi kan säga att barnstugeplatserna är den bästa tillsynsformen i alla kommuner — måste då bli att tusentals barn blir utan tillsyn kanske under ännu många år. Så pass öppna för realiteter tror jag att vi måste vara, att vi erkänner att resultatet av statsutskottets majoritets förslag blir vad jag nyss sade. Vi tror inte att utbyggnaden av barnstugor skulle eftersättas, om man så snabbt som möjligt och så bra som möjligt hjälpte dem som nu är i det största behovet av barntillsyn. Utskottsmajoriteten föreslår att statsbidraget skall bestämmas till 35 procent av kommunens nettokostnader för dagbarnsvårdarens lön och sociala förmåner. Reservanterna föreslår att statsbidraget skall vara 45 procent av kommunens kostnader för vårdarens lön och övriga sociala förmåner. Enligt reservanternas förslag får man en bidragsprocent som är jämförlig med den som utgår för driften av barnstugorna. Vi anser, som jag tidigare framhållit, att det inte finns anledning att på nästan varje punkt sätta stödet till familjedaghemmen i sämre läge än stödet till barnstugorna utan att de två barntillsynsformerna bör få utvecklas på någorlunda lika villkor. Herr talman!

Herr talman! Att det behövs fler daghemsplatser har familjedaghemsutred ningen visat på ett mycket övertygande sätt. Man påpekar att det hösten 1966 fanns 16615 platser på daghem och fritidshem samt 8 802 kommunala familjedaghem. Det betyder att 25 000 platser hade tillkommit genom kommunernas försorg. Det fanns emellertid mer än dubbelt så många privata familjedaghem eller i runt tal 58 000. Att så många familjer ordnat daghemsplats själva säger en hel del om behovet. Utredningen framhåller också att det finns 320 000 barn under tio år, vilkas föräldrar förvärvsarbetar mer än 15 timmar i veckan. Men det finns 510 000 familjer med barn under tio år, där modern icke förvärvsarbetar. Av dessa har 210 000 förklarat sig villiga att förvärvsarbeta på heleller halvtid om barntillsyn kan ordnas. Det måste ligga i allas intresse att husmödrarna får möjlighet att välja förvärvsarbete om de så önskar. En fortsatt utbyggnad av barnstugorna är därför önskvärd, och den kommer väl också att bli av. Men skall man bara lita till ökningen av barnstugorna, kommer vi att för mycket lång tid framöver ha otillräckligt med barnhemsplatser. Utredningen drar också själv den slutsatsen: »Det stora och otillfredsställda behov av barntillsyn som föreligger nödvändiggör därför en utbyggnad av familjedaghemsverksamheten», heter det i be tänkandet. Herr Nilsson i Tvärålund sade nyss att misstron mot familjedaghemmen består. När det gäller utredningen kan man "säga att misstron har visat sig vid konstruerandet av bidragsvillkoren. Men det är snarare en misstro mot kommunerna än mot familjedaghemmen. I fråga om familjedaghemmen är det "allmänna resonemanget rätt positivt. Det är, kan man säga, nya tongångar. Jag skall ge några exempel. I betänkandet heter det: "»Familjedaghemmen är en barntill synsform som för många barn kan vara att föredra framför den kollektiva vården.» Vidare skriver utredningen: »Det finns kommuner och orter som ej har tillräckligt barnunderlag för att bygga en barnstuga. Det kan även finnas samhällen där man vill pröva sig fram för att få kännedom om de förvärvsarbetandes önskan om barntillsyn. I dessa situationer kan familjedaghemmen fylla en viktig funktion ej endast som ett komplement till barnstugorna utan som en självständig form för barntillsyn.» Utredningen påpekar också att många familjer är bosatta långt från barnstugan och att de långa färdvägarna kan vara påfrestande samt att familjedaghemsverksamheten ger bättre möjligheter när barnet blir sjukt. Utredningen redovisar även vissa nackdelar med familjedaghemmen, exempelvis att barnen inte har tillgång till pedagogisk ledning, att det ofta kan ske byte av daghem samt att barnet kan bli alltför känslobundet till daghemsvårdaren. Dessa olägenheter finns givetvis, men de kan i viss utsträckning minska om de förslag som utredningen framlägger genomförs. Utredningen rekommenderar utbildning av daghemsvårdarna och kontraktsbundna avtal med vårdarna, och uttalar vidare att vårdaren helst bör ha mer än ett barn att ta vård om, vilket måste minska risken för att barnen blir känslobundna vid daghemsvårdaren. Man lägger alltså med tillfredsställelse märke till utredningens ganska positiva inställning till familjedaghem-' men. Utredningen betraktar dem inte som ett dåligt surrogat för barnstugor under en Öövergångstid, utan som ett nödvändigt och godtagbart koimplement' men också som en självständig form för barntillsynen. Detta tycker jag är bra, men det hade varit ännu bättre om utredningen i sitt förslag till statsbidrag dragit konsekvensen av den principiella inställning man redovisat i betänkandet. I det avseendet är man emellertid restriktiv och föreslår betydan de begränsningar, och det nästan utan någon motivering alls. Som vi hört av herr Nilsson i Tvärålund föreslås både i betänkandet och i propositionen två spärrar för att begränsa omfattningen av bidragsberättigade familjedaghem. Den ena spärren är ett slags kvotregel. Bidragsrätt skall föreligga först när det i kommunen finns fler platser än en per 100 invånare i daghem, fritidshem, gemensamma barnstugor och familjedaghem. För invånarantal upp till 10 000 skall dock gälla en plats per 200 invånare. Den andra spärren innebär att antalet bidragsberättigade familjedaghem = för kommuner med mer än 10000 invånare inte får överstiga antalet barnstugeplatser. Motiveringen för kvotregeln i betänkandet är att staten inte skall täcka baskostnaderna för kommunernas åtgärder för barntillsyn. Detta är en ny princip, som inte gäller för statsbidrag till - barnstugor. Familjedaghemmen ställs alltså av någon anledning, som kommittén inte avslöjar, i en särställning. I utredningens sammanfattning finns en annan motivering, nämligen att statsbidrag till familjedaghem inte bör verka hämmande på fortsatt utbyggnad av barnstugorna. Det är en argumentering som i detta fall är obegriplig, emedan det i ifrågavarande kvot också kan ingå familjedaghem. Kvoten tycks ha betydelse endast beträffande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Den har alltså tillkommit för att hålla kostnaderna nere för staten och för att lägga en större del på kommunerna. I vissa fall innebär naturligtvis också kvotregeln en minskad stimulans. Detta gäller väl särskilt fall där man har långt kvar till kvotgränsen och där utsikterna att snart uppnå den inte förefaller så stora. Underligt kommer också kvotregeln att inverka vid en sammanslagning av två kommuner med mindre än 10000 invånare; de kommer att förlora en del av bidraget. Den andra spärren, som vi har kallat för balansspärren, innebär ju att antalet familjedaghemsplatser i kommunen inte får överstiga antalet platser i barnstugor. Detta motiveras med att man inte vill motverka en utbyggnad av barnstugeverksamheten. På den punkten råder enighet — det vill inte vi heller. Men frågan är då: Föreligger det någon risk för att kommunerna skall slå av på utbyggnadstakten i fråga om barnstugor när de nu kan få detta statsbidrag för familjedaghem? Om detta säger utredningen ingenting. Tydligen tror man att risken finns, men man redovisar inte skälen för denna uppfattning. Det kan sägas att familjedaghemmen blir billigare för kommunerna än barnstugor, vilket skulle tala för en viss sådan risk. Det är riktigt, men familjedaghemmen är mycket besvärligare att administrera. Administrationen kostar också pengar, och den får man inget statsbidrag till, och detta talar ju i motsatt riktning. Är det då inte troligast att kommunerna kommer att fortsätta att bygga barnstugor i de tätorter där behovet är tillräckligt stort och tillräckligt koncentrerat för att barnstugorna skall vara den lämpliga formen? Jag tycker att det är den troligaste utvecklingen. Spärren medför också tröskelproblem med ganska besynnerliga verkningar. En kommun med högst 10 000 invånare som har familjedaghemsplatser kan ju få statsbidrag för 50 sådana. Men om invånarantalet stiger över 10 000, blir det tydligen inte något statsbidrag, såvida man inte bygger barnstugor, vare sig man behöver barnstugor i den kommunen eller inte. Sammanslås två kommuner, där behovet av barntillsyn inte är så koncentrerat, att det finns behov av barnstugor, får visserligen den nya kommunen fler invånare, men behovet av barnstugor ökas inte genom sammanslagningen. Om man inte bygger sådana, förlorar man statsbidraget. Av remissutlåtandena från en del län framgår också hur hårt denna kvotregel kommer att verka.

Jag medger att den invändningen är riktig. Den spärr som vi föreslår i reservationen kan sägas vara en eftergift åt en föga motiverad oro för att statsbidrag till familjedaghem i något fall kan minska utbyggnaden av barnstugor. Den spärr som föreslås även i reservationen är kanske inte särskilt nödvändig, men den medför i varje fall mindre olägenheter än den som föreslås av Kungl. Maj:t och den ger större stimulans än propositionens förslag. Situationen är ju den, att man för lång tid framåt inte har att välja mellan barnstugor och familjedaghem, utan för ett stort antal föräldrar kommer valet att stå mellan familjedaghem och ingen barntillsyn alls. Det förefaller inte heller som om föräldrarna skulle ha särskilt dåliga erfarenheter av familjedaghemsvården. Utredningen noterar nämligen att en övervägande andel av föräldrarna inte framfört önskemål om någon annan tillsynsform för sina barn. Vi reservanter har också, såsom framgick av herr Nilssons i Tvärålund anförande, föreslagit, att statsbidragspro centen skall höjas från föreslagna 35 till 45. De yttranden som inkommit från en del remissinstanser tycker jag ger en mycket god bakgrund till det förslaget.

För Norrköpings del skulle 25 familjedaghemsplatser bli statsbidragsberättigade med omkring 25000 kronor medan nettokostnadsökningen för staden med nuvarande omfattning skulle uppgå till 500 000 kronor per år. För varje nytillkommande plats skulle staden erhålla cirka 1000 kronor i statsbidrag under förutsättning att en statsberättigad plats i barnstuga också anordnades. Detta bidrag täcker ungefär stadens nettokostnader för den föreslagna ökningen av ersättningen till nytillkomna familjedaghem.» Jag tycker att detta ger en mycket god bild av vad förslaget innebär för kommunernas del. Man genomför en kostnadsökning för daghemmen och lämnar ett statsbidrag som ungefär täcker denna kostnadsökning. Det underliga är att man trots att man förfar på detta sätt tror, att statsbidraget skall ge så kraftig stimulans till anordnandet av familjedaghem att det måste konstrueras två spärrar för att motverka denna stimulans. Vad finns det för logik i detta? Utskottet framhåller att spärrarna är nödvändiga för att inte barnstugeutbyggnaden skall sättas i andra hand. Jag är mycket angelägen om att få höra vilka argument man har för detta, när statsbidragen konstruerats på det här sättet. Jag vill emellertid tillägga att de för bättringar av ersättningen som föreslagits är motiverade och väl också skulle ha genomförts så småningom utan riksdagsbeslut. Och när man nu är överens om att familjedaghemmen är bra och nödvändiga när det gäller barntillsynen tycker jag att det är angeläget att det får ökat stöd. Man bör då besluta sig för ett statsbidrag, som i varje fall kan förväntas ge någon stimulans till en utökning av verksamheten i fråga. Herr talman! Jag återkommer med mitt yrkande när punkt 11 behandlas.

Herr talman! Vad beträffar frågan om bidrag till uppförande av barnstugor delar jag den uppfattning som herr Nilsson i Tvärålund presenterat i anslutning till en reservation vid punkten. Jag vill emellertid närmast säga några ord om punkten 11, som avser bidrag till kommunala familjedaghem och till vilken punkt jag knutit en blank reservation. Det gäller ju där en helt ny fråga i årets statsverksproposition. Högerpartiet har liksom mittenpartierna mycket länge, kanske i viss mån längre än dessa, drivit principen om familjedaghem så som en möjlig kommunal verksamhetsform. Vi har ute i kommunerna stärkt arbetat för tillkomsten av den här formen av verksamhet och åtskilliga av oss kommer väl från kommuner där den prövats i flera år.

Alla kan väl, oberoende av uppfattning 'i övrigt, vara överens om att hemmen: och föräldrarna i princip borde handha barnens vård och tillsyn under de år då barnen är små och ännu inte uppnått skolålder. I princip — ja — men ”i.- verkligheten är detta inte möjligt. Jag tror nämligen att vi kan vara lika överens om att samhällets service på detta område i dag är nödvändig och måste byggas ut mer och mer. Jag skulle också vilja motivera detta ståndpunktstagande något. Det finns naturligtvis många orsaker till behovet av denna service. Vi behöver organiserad och utvecklande lek för barnen.

Förr, i storfamiljen, i hemmet med i hög grad självhushållande uppgifter, fanns rika möjligheter för barnet till en sådan utvecklande tillvaro redan genom kontakterna och sysslorna där. Men jag vågar med bestämdhet påstå att dagens hem i stor utsträckning saknar förutsättningar att vara lika utvecklande för barnen.

Detta är en företeelse som också ur många synpunkter måste behandlas positivt av samhället. Jag tror att det är betydelsefullt för kvinnorna, för familjerna och även för samhället.

Vi vill se den som en tillfällighet i samband med en svag konjunktur och strukturförändringar av många slag på näringslivets område. Situationen just nu på arbetsmarknaden bör därför inte påverka ställningstagandet till dessa frågor om barntillsynen — det är min bestämda uppfattning. Herr talman! Av vad jag sagt kanske redan framgår att jag delar propositionens uppfattning att behovet av samhällsservice på barntillsynens område är så stort att en årlig och snabb ökning måste ske. Jag vill också gärna understryka att det är viktigare än någonsin att samhället tillvaratar olika möjligheter att utforma denna service. Detta bör inte bara ske — såsom jag tycker att några av de föregående talarna här velat göra gällande — för kommunernas skull utan också för barnens skull. Varje barn är — som väl är! — ett unikum, men vi kan inte ha en individuell verksamhetsform för tillsynen av barnen. Vi skall dock försöka åstadkomma en så rik differentiering som det inom rimliga gränser är möjligt att nå. Vissa barn far säkerligen bäst och utvecklas bäst om de får sin tillsyn genom barnstugeverksamheten, i den livliga kontakt med många andra barn och under den sakkunniga ledning som där förekommer. Andra barn kanske far illa i det alltför stora sammanhanget och behöver det mindre sammanhang som familjedaghemmet kan erbjuda. Jag tycker att vi måste vara tillräckligt generösa för att ge dessa olika typer av barn de chanser som de behöver. Ur denna synpunkt finner jag det mycket positivt att familjedaghemsprincipen i det förevarande förslaget upphöjs till en »samhällsacceptabel» verksamhetsform.

Jag tycker också att man lyckats ge statsbidraget den karaktär av stimulansbidrag, som varit avsett. Detta bidrag bör såvitt jag förstår kunna främja intresset ute i kommunerna för att bygga ut verksamheten i form av familjedaghem. Deita är ett nytt statligt åtagande, som jag anser vara i alla avseenden väl motiverat. Jag finner också de begränsningar som de föreslagna kvotoch balansreglerna innebär vara motiverade. De medför ju en möjlighet till utbyggnad av familjedaghemsverksamheten med statsbidrag till ett lika stort antal platser som det finns barnstugeplatser. Utskottet har i två fall mjukat upp Kungl. Maj:ts förslag.

Det är alltså detta som avses när utskottet skriver: »Skulle emellertid i samband med frågor om det särskilda stödet till serviceåtgärder i glesbygderna en uppmjukning av regeln befinnas lämplig bör Kungl. Maj:t äga förordna därom. Detta bör i anledning av motionen II: 417 ges Kungl. Maj:t till känna.» Jag tycker att en sådan uppmjukning är väsentlig. Likaså är jag angelägen om den andra uppmjukningen som återfinns på s. 10 och som innebär att antalet platser i familjedaghemmen kan öka snabbare än som förutsätts i propositionen. En sådan ökning anser utskottet kan uppnås genom att under en övergångstid inte bara disponibla utan även konkret planerade daghemsplatser inräknas vid balansregelns tilllämpning. Enligt vad utskottet fått uppgift om skulle detta kunna innebära att ungefär 3 000 familjedaghem utöver vad propositionen medger skulle bli statsbidragsberättigade. Yrkandena i reservationerna innebär en ökning av anslagen med ytterligare minst 3 miljoner kronor — det är svårt att exakt beräkna — i förhållande till utskottsmajoritetens förslag.

Jag är övertygad om att den verksamhet som vi nu diskuterar ganska snart kommer att visa sig vara just samhällsviktig. I så fall bör det statliga stödet successivt kunna ökas. I starten bör vi emellertid hejda oss inför alltför långtgående krav på att spärregler eller begränsningsregler skall tas bort; vi måste kunna överblicka konsekvenserna av våra beslut.

Kommunförbunden har ställt sig positiva till denna rekommendation, som grundade sig på en rapport från byggforskningen i Stockholm.

Det är ett ganska stort antal och en ganska hög målsättning. Jag tror att man skall komma ihåg det när man talar om möjligheterna till familjedaghemsplatser. Antalet tillsynsplatser kan ökas ganska kraftigt med hjälp av familjedaghemmen. Men kommunförbunden gör ändå, samtidigt som detta accepteras, en liten reservation. Man säger, vilket jag tror är viktigt att understryka, att inte bara kommunerna skall nås av rekommendationen. Den borde i första hand rikta sig till kommunblockens samarbetsnämnder och dem som handhar den gemensamma utvecklingsplaneringen i kommunblocken. De kan nämligen bedöma behovet på litet längre sikt. Behovet är, säger kommunförbundet, beroende på de arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna, på kommunblockets geografiska utsträckning, näringslivets struktur, omfattningen och karaktären av industrialiseringen, tätortscentras storlek och fördelning inom blocket. Därför kan det, tillägger kommunförbunden, befinnas lämpligt att lita till familjedaghem i ett kommunblock med övervägande glesbygdskaraktär i större utsträckning än i kommunblock med hög industrialiseringsgrad. Tillsynsfrågan kan inte lösas efter en generell norm, som grundar sig på den s.k. konsumentgruppens storlek. Jag tror det är viktigt att stryka under detta. Om man accepterar ett sådant principresonemang som kommunförbunden för, innebär det att man i statsbidragssammanhang verkligen måste vara Öppen för att tillgodose de olika kommunblockens olikartade behov och inte generalisera. Det är avsikten bl.a. med det av mig förut citerade uttalandet om uppmjukning.

Jag tror detta förefaller oss alla ganska självklart, men jag har, herr talman, velat återge dessa uttalanden från kommunförbunden, därför att den verksamhet vi talar om först och främst är en kommunal verksamhet. Dessa synpunkter måste alltså beaktas. Med detta, herr talman, anser jag mig ha motiverat varför jag kommer att yrka bifall till utskottets hemställan vid punkten 11 i vad avser kvoteringsreglerna.

Herr talman! Fröken Ljungberg fällde ett yttrande som jag inte vill låta stå oemotsagt, nämligen att de som hade talat tidigare — alltså herr Nilsson i Tvärålund och jag — skulle ha lagt tyngdpunkten främst på kommunernas intressen. Det är alldeles felaktigt. I början av mitt anförande talade jag om nödvändigheten av att öka barntillsynsmöjligheterna just från föräldrarnas och barnens synpunkt. I detta avsende är vi fullt eniga. Att jag talat så mycket om kommunerna beror på att bakom införandet av dessa spärrar ligger tanken att om man inte har dem, kommer kommunerna att sluta att bygga barnstugor eller i varje fall ökningen av barnstugeverksamheten att minska. Detta innebär enligt min mening en ganska oberättigad misstro mot kommunerna. Fröken Ljungberg talade bra om familjedaghemmen — jag trodde nästan att hon skulle sluta med att yrka bifall till reservationen — men hon ville tydligen behålla dessa spärrar. Menar fröken Ljungberg verkligen att kommunerna, om vi genomför denna reform, kommer att minska barnstugeverksamheten? Även kommunerna måste ju ha insikt om att barnstugor i många fall utgör den bättre lösningen. Tror inte fröken Ljungberg att kommunerna, när det är fråga om tätorter där behovet av barntillsyn är stort och dessutom koncentrerat, trots ett sådant beslut och utan dessa spärrar kommer att fortsätta med utbyggnaden av barnstugeverksamheten?
Herr talman! Fröken Ljungberg kanske inte uppfattade mitt anförande i alla delar. Jag vill därför erinra om att jag vid två olika tillfällen underströk att det är främst för barnens skull som vi behöver göra stora ansträngningar för att utöka möjligheterna till barntillsyn. Fröken Ljungbergs anförande var utomordentligt i praktiskt taget alla avseenden som argumentering för reservationen. Därför tycks det mig underligt att hon inte vill följa den. Motivet måste väl — om jag förstod fröken Ljungberg rätt — vara att vi bör veta mera om vad vi beslutar beträffande familjedaghemmen, så att dessa inte utvecklar sig alltför snabbt. Enligt fröken Ljungberg finns ändå inte några principiella hinder eller betänkligheter beträffande kvaliteten för barntillsyn i familjedaghem. Jag tror att vi kan vara övertygade om att kommunerna inte bygger ut familjedaghemsverksamheten till större omfattning än vad som behövs. Det ligger i familjedaghemmens natur. Det är också relativt lätt att minska omfattning av dem. Däremot finns exempel på kommuner som redan uppfört barnstugor, som i varje fall för dagen ter sig för stora; under utskottsbehandlingen lämnades exempel på det. I princip bör vårt samhälle ha råd att utbygga tillsynen så att den räcker också för de barn som nu är utan. Barn under tio år och allra helst under sju år som saknar tillsyn måste känna både otrygghet och vantrivsel. Om vi kan förbättra deras situation genom ökad tillsynsverksamhet, gör vi enligt min me ning, en utomordentligt stor preventiv insats inom ungdomsvården och förebygger svåra sociala vådor för framtiden.

Herr talman! Om vi är överens om att utbyggnaden av samhällets barntillsyn bör göras med utgångspunkt först och. främst från barnens behov, då är vi överens om det mesta. Mina slutsatser utifrån detta är följande. Ingen torde i dag kunna tala om hur barnens behov av tillsyn fördelar sig på den ena eller andra tillsynsformen. Det finns inga undersökningar som ger möjligheter att dra bestämda slutsatser i detta avseende. Därför har jag den uppfattningen, att den fördelning enligt en fifty-fiftyeller balansregel, som propositionen innebär är tillfredsställande i dagens situation. Längre kan vi inte komma just nu.

Herr talman! Det är riktigt att det inte finns någon undersökning som visar hur barnens behov av tillsyn fördelar sig mellan kollektiv barntillsyn och enskild barntillsyn i familjedaghem. Men vad vi kan vara överens om, fröken Ljungberg, är väl att barnen behöver tillsyn och att valet inte står mellan kollektiv tillsyn och tillsyn i barndaghem, utan att valet står mellan tillsyn i någon organiserad tillsynsform och ingen tillsyn alls. Det är detta som är det väsentliga i resonemanget.

Herr talman! Med våra motioner 1: 4 och II: 7 har vi tagit upp ett principiellt resonemang om jämlikhetsproblemet, om kvinnornas möjligheter att utnyttja sin rättighet till förvärvsarbete. Detta är ett stort, vittförgrenat och svårlöst problemkomplex som kräver samhälleliga åtgärder på många områden i vårt samhälle. Frågan om kvinnornas jämlikhet med männen har emellertid kommit betänkligt på efterkälken när det gäller medvetna samhälleliga åtgärder för dess lösning. Jämlikhetsfrågan i vårt samhälle är någonting mycket viktigare i dag än bara en fråga om jämlikhet mellan man och kvinna. Det är en central fråga ihela samhället, och det behövs en grundläggande förändring av samhället för att den skall kunna lösas helt. Jämlikheten mellan man och kvinna är emellertid en av ingredienserna. Jag har tidigare från denna talarstol hävdat att jämlikheten är en alltför viktig fråga för att enbart kvinnor skall syssla med att söka lösa den. Det är ingen s.k. kvinnofråga utan en allvarlig och betydelsefull samhällsfråga som måste sättas in i sitt riktiga sammanhang. Klassamhället slår i detta avseende i dubbel bemärkelse. Statsutskottets utlåtande nr 5 under punkterna 9, 10 och 11, gäller bl.a. bidrag om anordnande av respektive bidrag för drift av barnstugor. Dessa stora frågor är av betydelse i det problemkomplex som jag nyligen nämnde. Men under decennier har samhället på just dessa områden fungerat dåligt eller t.o.m. undermåligt. Detta har fört med sig främst en rad negativa konsekvenser för kvinnornas del men också följdverkningar som på ett påtagligt sätt sträckt sig ut i hela samhället. En mycket viktig anledning till att kvinnorna inte har sökt sig ut i förvärvsarbetet är den stora brist på barnstugeplatser som för närvarande råder. Jag är medveten om att utbyggnaden av barnstugeverksamheten har kommit i gång något bättre ute i kommunerna sedan större statsbidrag beslutats för anordnande av barnstugor. Men med det bottenläge där man befann sig räcker enligt vår uppfattning inte ökningstakten till på långt när. Så sent som förra året redovisade familjedaghemsutred ningen, såsom också tidigare vid ett par tillfällen har nämnts i debatten, att cirka 60 000 barn är helt utan tillsyn under den tid då föräldrarna förvärvsarbetar. Lägger man därtill de 210 000 familjer med barn under 10 år, där hustrun vill ha ett förvärvsarbete, om barntillsynen ginge att ordna tillfredsställande, måste vi alla förstå att utbyggnadstakten är alldeles för långsam. Här måste göras en satsning av helt andra dimensioner. Som vi i vår motion framhållit kan det med de höga och ständigt stigande kommunalskatterna vara förståeligt att kommunalmännen ute i landet i det längsta drar sig för att påta sig flera utgifter, vilka i detta sammanhang skulle förorsakas av driften av barnstugeverksamheten. Det är därför som vi i vår motion krävt att riksdagen skulle förorda höjda driftbidrag för denna verksamhet. Jag kan tillägga att vi inte är ensamma om ett sådant förslag. Bl. a. kan vi läsa i årets statsverksproposition, att även socialstyrelsen begärt att driftbidragen skall höjas från 1600 till 2600 kronor per år och plats för daghem och gemensam barnstugeavdelning och från 600 till 2160 kronor per år och plats för fritidshem. Liksom departementschefen i statsverkspropositionen går emellertid utskottet nu emot en sådan höjning av driftkostnaderna. Utskottet »förutsätter att frågan om en anpassning av bidragen även fortsättningsvis följs av Kungl. Maj:t. Någon riksdagens särskilda åtgärd är därför nu inte erforderlig.» Vi kan för vår del inte dela utskottets mening, ty om man verkligen anser att driftbidragen borde höjas, kan jag inte förstå varför inte riksdagen kan ha en mening därom och förorda en sådan höjning samt överlämna till regeringen att vidta lämpliga mått och steg. Jag återkommer senare med ett yrkande vid punkt 10. Sedan kommer frågan om utbyggnadstakten. Under förutsättning att staten på sätt som jag skisserat träder in på den ekonomiska sidan med höjda driftbidrag — vilket är den springande punkten — anser jag att man mycket väl och med gott resultat kan fastställa en plan för byggande av 150 000 nya platser i barnstugorna under en femårsperiod. Man kan då också ålägga kommunerna att bygga vissa procent barnstugeplatser per antal barn under tio år. Detta skulle sannerligen inte vara det tyngsta åtagande som staten ger kommunerna. På så sätt skulle vi snabbare och på ett bättre sätt skaffa fram platser till dem som i dag inga har och till dem som snart kommer att behöva sådana. Jag kommer i detta sammanhang aldrig att acceptera att, som någon nämnde, kvinnorna skulle vara något slags regulator på arbetsmarknaden vid en minskad sysselsättning. Det är rent nonsens att tala om det. I detta sammanhang sade herr Gustafsson i Skellefteå att vi måste ge husmödrarna valfrihet. Jo, det kan jag tänka mig! Det är ett gammalt och förlegat betraktelsesätt som vi bör sluta upp med. Herr Gustafsson i Skellefteå måste skaffa sig litet kännedom om vad som rör sig ute i familjerna i dag. Jag tror bestämt att vi också måste ta in de s.k. husfäderna i bilden. Eller varför inte tala om föräldrarna. Herr Gustafsson i Skellefteå vill väl ändå inte inkompetensförklara halva den svenska befolkningen, som består av manliga individer, för allt slags hushållsarbete. Vi måste äntligen sluta upp med att betrakta barnstugeverksamheten som något slags andrahandsersättning för förvärvsarbetande föräldrar eller för arbetsmarknaden. Givetvis är denna verksamhet betydelsefull också för föräldrar och arbetsmarknad, men vi måste här sätta barnen främst. För vår del anser vi att den kvalificerade vård och fostran som barnen får inom hela barnstugeverksamheten — alltså inte bara inom lekskolorna — mycket väl motiverar att utbildningsdeparte mentet står som huvudman. Vi har också i vår motion tryckt på nödvändigheten av att få fram bättre resurser för forskningen på detta område. Som det nu är, ser det alldeles för bedrövligt ut med denna forskning. I samma utlåtande och under samma punkt behandlas emellertid en annan motion, II:573, som vill ha en utredning för att utforma riktlinjer för den moderna barnstugans inre verksamhet. Utskottet har gått motionärerna till mötes så långt, att man föreslår att en skrivelse skall avges till regeringen för att ge till känna vad utskottet anfört. En ändring av den departementala anknytningen av barnstugeverksamheten är ju inte en alldeles överhängande fråga — det mest överhängande är att få fler platser. Jag kan därför mycket väl tänka mig att avvakta en utredning, som jag hoppas inte skall dröja alltför länge. Jag vill därför för dagen avstå från att yrka bifall till punkten 4 i vår motion. Däremot ber jag, herr talman, att beträffande punkten 9 i utlåtandet få yrka bifall till våra motioner I:4 och II: 7 under mom. I. I fråga om punkten 11, bidrag till kommunala familjedaghem, ansluter vi oss till utskottets utlåtande på alla punkter med den uppmjukning utlåtandet har fått i förhållande till propositionen. Vi har tidigare vid ett flertal tillfällen deklarerat att vi har den uppfattning utskottet nu redovisar.

Herr talman! Jag har noterat att fru Hörnlund har anmält sig på talarlistan och att hon strax kommer att stå här. Tidpunkten för detta beror på hur länge jag talar. Jag lovar att inte tala länge, därför att jag vet att hon besitter särskild sakkunskap i denna fråga och att det därför är värdefullt att hon får tillfälle att mera utförligt utveckla sina synpunkter. Det är ju den utredning hon företagit som ligger till grund för det vi nu diskuterar. Jag skall bara anföra några synpunkter som kan ha sammanhang med utskottets ställningstagande och de frågor som de ärade reservanterna har tagit upp, därmed inte sagt att jag skall behandla alla dessa frågor. Det är kanske förmätet att instämma i vad fröken Ljungberg sade. Hon gav i vissa avsnitt en förnämlig beskrivning av situationen. Jag begriper dock inte alls hur herr Nilsson i Tvärålund och herr Gustafsson i Skellefteå kan tycka att hennes anförande stödde reservationerna, ty vid ett flertal tillfällen sade fröken Ljungberg att hon delade de åsikter som framförts i propositionen. Men vi skall väl inte tvista om detta. Jag är som sagt glad för att fröken Ljungbergs anförande finns i protokollet. Det kan tåla att läsas även långt efter den debatt vi för i frågan i dag; det innehöll värdefulla tankegångar. Fröken Ljungbergs frånvaro på reservationslistan är väl en markering av var hon hör hemma. Det är klart att det kan vara besvärande för herr Gustafsson och herr Nilsson att inte ha sällskap med fröken Ljungberg i denna fråga. | Jag vill sedan ta upp en kontroversiell sak som diskuterats i utskottet och som också här varit föremål för diskussion. Det gäller barnstugornas administrativa hemvist, d.v.s. vilket departement de skall sortera under. Det har anförts att skolformen skulle vara det centrala och inte tillsynsverksamheten. Man utvecklar dessa tankegångar och vill ändra synen på barnstugeverksamheten. Fru Ryding sade någonting klokt när hon ansåg att detta inte var någon överhängande reform. Hon «avstod t.o.m. från att yrka bifall till punkt 4 i motionen II: 7, där man tar upp frågan om den departementala hemvisten. Om detta kan det finnas och finns det mycket delade meningar. På fackligt håll har man påpekat att denna verksamhet bör höra hemma under arbetsmarknadsstyrelsen och alltså borde sortera under inrikesdepartementet. Motivet härför är att det just nu och kanske för rätt lång tid framöver är angeläget att ur arbetsmarknadssynpunkt få en ökad aktivitet på detta område. Det kan vara ett gott motiv för att föra denna verksamhet till arbetsmarknadsstyrelsen och därmed till inrikesdepartementet. Det finns alltså skäl för olika ändringar på den punkten, men utskottet har — i likhet med fru Ryding — inte tyckt att detta är något överhängande problem. Som det nu är och som det — så långt vi kan se — kommer att vara i framtiden har denna verksamhet sin naturliga hemvist inom socialdepartementet och inom socialstyrelsens administrationsområde. Vi anser att man där kan ägna denna verksamhet den största omsorgen och ta den största hänsynen till de skilda intressen som kan finnas på detta område. Fru Ryding vill att vi skall fastställa planer för utbyggnadstakten och för förbättringen av villkoren. Villkoren för barnstugeverksamheten fastställdes så sent som för två år sedan. De förbättrades då rätt avsevärt. Detta har hitintills haft en rätt gynnsam effekt, och man har väl anledning att räkna med att så blir fallet också i fortsättningen. Att ålägga kommunerna en viss utbyggnadstakt är inte möjligt. Visserligen finns det vägar härför, men jag tror att vi skall ha det man kallar för kommunal självstyrelse i tankarna innan vi ger oss in på att utfärda ålägganden för kommunerna i sådana här sammanhang. I fråga om familjedaghemmen, som behandlas i punkt 11 i utlåtandet, har det varit litet tjafs om hur socialdemokraterna ser på familjedaghemmen. Herr Nilsson i Tvärålund har i år liksom förra året gett sig in i en ordstrid om vad det är socialdemokraterna menar och om vilken syn de har på familjedaghemmen. Detta har klarlagts i skrivningar och anföranden, men han återkommer likväl och säger, att det hos socialdemokraterna finns ett slags misstro mot familjedaghemmen. Herr Gustafsson i Skellefteå, som är herr Nilssons medreservant, ansåg att det förelåg en misstro mot kommunerna. Det är ju alltid bra när ens fiender träter; man kan då själv ägna sig åt någonting annat. Jag tror att jag skall göra det, ty jag tycker att det är värdelöst att ta upp den här ordstriden om vår värdering. Det förslag som föreligger talar ju inte för att socialdemokraterna misstror den tillsynsformen. Det är väl ingen som behöver tvivla på att socialdemokraterna i riksdagen har den meningen, att barnstugeverksamheten — den institutionella verksamheten — är den bästa formen för samhällets insatser när det gäller barntillsynen och att familjedaghemmen är ett nödvändigt och önskvärt komplement. Den inställningen kan naturligtvis formuleras med vackrare ord, men detta är vad det är fråga om. Vi hyser ingen misstro mot familjedaghemmen; vi anser att de är nödvändiga och bör finnas. Genom det förslag som, baserat på fru Hörnlunds utredning, framlagts i propositionen har man velat förbättra betingelserna för familjedaghemmen att utvecklas. De knyts till den kommunala verksamheten. Man räknar med en väsentlig kvalitetsförbättring. De som skall syssla med denna verksamhet får en kommunal anställning med avtalsreglerade förhållanden vad det gäller både omkostnadsersättning och Jlöneersättning. Utbildningen blir organiserad, och barntillsynskonsulenter kommer att tillsättas för att hjälpa till att samordna det som behöver samordnas. Det blir en organiserad hälsokontroll. Familjedaghemmen kommer — även om någon ler när man säger det — att få riktiga leksaker. I toppen på allt detta kommer vi att få ett bra och rejält statsbidrag för familjedaghemmen. Detta kommer — det är jag övertygad om — att stimulera kommunerna att öka familjedaghemsverksamheten. Jag skall inte öka oklarheten om de föreslagna reglerna genom att i detalj yttra mig om dem. Det har andra gjort, och det de har sagt är inte fel. Jag är nämligen på det klara med att det är nästan omöjligt att uppfatta någonting av en muntlig föredragning av dem. Det var mycket svårt att läsa om dem i propositionen. Vi kan ju skryta med att det är lättare att läsa om dem i statsutskottets utlåtande. Det har ju inte ledamöterna skrivit utan det är vårt sekretariat som har gjort det. I statsutskottets utlåtande har reglerna t.o.m. döpts om; det talas där om kvotregel och balansregel för att man på något sätt skall kunna umgås med båda dessa företeelser på en gång i sin egen lilla hjärna. Men det är besvärligt att argumentera på basis av reglernas utformning och tala om vart man syftar med dem. Jag skall alltså inte fördjupa mig i reglerna och beloppen. Men jag vill säga att det bakom förslaget om dessa båda regler inte ligger någon sådan värdering av familjedaghemmen som herr Nilsson i Tvärålund ville tro eller av kommunerna som herr Gustafsson i Skellefteå ville tro. De är ett försök att på realistisk bas stimulera kommunerna att starta denna verksamhet som komplement till barnstugeverksamheten. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt. Jag återkommer beträffande de andra punkterna. Och så hoppas jag att debatten kan bli mycket rikare sedan fru Hörnlund haft ordet.

Herr talman! Med anledning av vad herr Bergman sade om den kommunala självstyrelsen är jag angelägen att få tala om, att jag på intet sätt är av någon annan uppfattning än att vi skall slå vakt om den kommunala självstyrelsen. Herr Bergman satte nämligen den kommunala självstyrelsen i relation till lämpligheten att ge kommunerna åligganden. Enligt min uppfattning är det stor skillnad mellan att ge kommunerna åligganden som de får lov att betala med dryga skattepengar som ofta har gjorts och att ge dem åligganden som icke betungar deras budget.

Herr talman! Jag har inte så mycket att säga om herr Bergmans anförande utan snarare om det han inte sade. Jag hade nog väntat mig att vi skulle få en bättre motivering för spärrarna. Jag medger att de kan vara svåra att redogöra för i och för sig, men motiveringen för dem borde ju inte vara så besynnerlig. Vad som ligger bakom är väl ändå att man tror, att om man inte har dessa spärrar så kommer kommunerna att minska byggandet av barnstugor och övergå till familjedaghem — i alltför stor utsträckning tydligen. Detta har jag vänt mig emot; jag tror inte att utvecklingen kommer att bli sådan. Här föreslår man en förbättring av ersättningen till barndagvården — den förbättringen tror jag är alldeles nödvändig, så jag riktar ingen kritik mot den. Förbättringen ökar dock kostnaderna med ett visst belopp. Sedan utmäter man ett statsbidrag som tycks ungefär svara mot den kostnadsökning kommunerna åsamkas, om man nu får tro remissyttrandena. Och så tror man ändå att detta skall bli en kraftig stimulans, varför man finner sig nödsakad att hitta på ett par besynnerliga regler för att undvika att denna stimulans leder till alltför många familjedaghem. Jag tycker att detta är litet underligt och tarvar en bättre motivering.
Herr talman! Det är riktigt som herr Bergman säger att balansregeln och kvotregeln är tekniskt svåra att beskriva, men jag tror inte att det behöver föreligga några tekniska svårigheter när det gäller att beskriva motiven för dem. Men herr Bergman gick inte in på dem. Det är ju på denna punkt regeringens förslag och mittenpartiernas väsentligt skiljer sig. Jag hoppas att andra talare vill ta upp den sidan av saken. Man blir ju glad varje gång socialdemokraterna glider över till en vänligare inställning mot familjedaghemmen, som vi anser vara ett alternativ. Men om jag uppfattade herr Bergman rätt ville han i varje fall inte uttala, att familjedaghemmen kunde vara ett valvärt alternativ och att samhället bör betrakta familjedaghemmen som ett sådant alternativ. Det är otvivelaktigt så, att reglerna begränsar utvecklingen och utvecklingsmöjligheterna för familjedaghemmen. Om samhället vore neutralt, så borde också samhället i konsekvens därmed ha gett familjedaghemmen samma möjligheter som barnstugorna att få utvecklas fritt utan några hindrande regler.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund talar här om socialdemokraternas avoghet mot familjedaghemmen. Jag vill bara nu i början av mitt anförande påminna om att det är de socialdemokratiskt styrda kommunerna som har startat och utvecklat familjedaghemsverksamheten i detta land. Det är litet mer konkret att ta på detta än de motioner som från centeroch folkpartihåll har väckts med vissa mellanrum i den svenska riksdagen.

Den har ju kommit till på grund av att familjedaghemsutredningen vill ut nyttja lekskoleplatser för förvävsarbetandes barn, vilket skulle möjliggöras genom förlängda mottagningspass för barnen. Som det nu är håller de flesta lekskolor öppet i två omgångar per dag med tre å tre och en halv timmes öppethållande i varje omgång. Genom att förlänga vistelsetiden för ett av passen till fem timmar och förkorta det andra passet med någon timme skulle man mycket väl kunna få till stånd ett bättre utnyttjande av de lokaloch lärarresurser som onekligen står till buds inom lekskolesektorn. Av de 60 000 barn, som vid undersökningstillfället på hösten 1966 vistades i lekskola, var det endast 3 000 barn vilkas båda föräldrar förvärvsarbetade. Familjedaghemsutredningen visade också, att 170 000 mödrar ville gå ut i förvärvsarbete på deltid, förutsatt att barntillsynsfrågan kunde lösas och naturligtvis också under förutsättning att de kunde få en deltidssyssla. Det finns ett mycket klart markerat behov av korttidsplatser för barntillsyn. Det kan också förutsättas att en hel del av de föräldrar som nu har barn i lekskolorna skulle hälsa med tillfredsställelse, om vistelsetiden kunde utsträckas med en eller annan timme. Under sådana förhållanden frågar man sig: Varför inte ordna praktiskt i denna angelägenhet i stället för att göra den till ett politiskt slagträ i barntillsynsdebatten? Den kommun som i dag vill omorganisera lekskolan har ju redan möjligheter att göra det. Om man följer 'socialstyrelsens råd och anvisningar och ordnar med måltider, håller öppet minst fem timmar o. s; v., utgår ett statligt bidrag till verksamheten. Det var alltså inga nyheter som vi serverade från familjedaghemsutredningens sida i fråga om lekskolorna: Familjeberedningen har för flera år sedan hänvisat till dessa möjligheter att ordna halvdaghem. När vi fattade beslut om den integreråde. barnstugan, förutsattes också att bidrag skulle kunna utgå till omorganiserade lekskolor. Det är därför svårt att förstå vart reservanterna egentligen vill komma. Vill man ha en konstlad gräns mellan lekskolor å ena sidan och daghem och integrerade barnstugor å andra sidan? Försöker man fortfarande att upprätthålla myten om en lekskola som är finskola med pedagogiskt innehåll, medan barnstugan är en plats där det enbart serveras mat och där man snyter barn och ser till dem? Jag tycker att reservanterna i så fall avlägsnat sig långt från verkligheten. För min del, och jag antar att detta gäller flera i denna kammare, framstår den årligen återkommande debatten om lekskola och allmän förskola som ett ytterst sorglustigt inslag eftersom de borgerliga knappast tar hänsyn till realiteter. Varför inte nu fundera litet över familjedaghemsutredningens siffror och varför inte konstatera att vi inte har någon statisk situation då det gäller förvärvsarbetande och hemmaföräldrar, inte ens från dag till dag? En förälder som har ett barn i lekskola kanske vill arbeta helt tillfälligt, och den som lyckats få daghemsplats kanske vill göra ett uppehåll i förvärvsarbetet. Är det då inte rimligt att man tillgodoser önskemålen så långt det är möjligt med så varierande tillsynstider som möjligt, och ligger det något orimligt i att en kommun, som har stor brist på tillsynsplatser och inte kan bygga ifatt, tillvaratar lekskoleplatserna för längre och kortare tillsynstider — kanske som en temporär åtgärd men kanske också för gott? Då säger förmodligen reservanterna att vi mister platser till de hemmaarbetande föräldrarnas barn och att alla barn behöver någon form av förskola. Men det finns faktiskt möjligheter att ordna varannandagsvistelse för barn till icke förvärvsarbetande i hälften av lekskolebeståndet i en kommun medan den andra hälften omorganiseras för längre vistelsetider. Då behöver alltså inte platsantalet bli mindre för den förra Vad jag vill slå fast beträffande denna fråga är att vi inte behöver vara låsta till så och så många timmar som fallet nu trots allt är i alltför hög grad. Kommunerna borde kunna handla med tanke på vad som är praktiskt motiverat och möjligt med hänsyn till orternas behov när det gäller att ordna med tillfredsställande tillsyn för barn som har förvärvsarbetande föräldrar eller föräldrar som önskar gå ut i förvärvsarbetet.

Då har det inte heller någon som helst betydelse, om det här rör sig om en tillsynsform eller en skolform, ty huvudsaken är väl ändå att verksamheten blir till allmän nytta. Kungl. Maj:ts och statsutskottets förslag — beträffande <familjedaghemmen ansluter sig så gott som fullständigt till det förslag som framlagts av familjedaghemsutredningen, och det är naturligt att jag konstaterar detta med tillfredsställelse. Familjedaghemmen har varit föremål för många och långa debatter, och det blir väl inte helt plötsligt lugnt och stilla i och med att det föreliggande förslaget går igenom. Vad som ändå måste framstå som mycket viktigt i detta sammanhang är att frågan om ersättningen till dem som vårdar familjedaghemsbarnen kommer att överföras dit där den hör hemma, nämligen till förhandlingsplanet. Det kommer att vara av utomordentlig betydelse för den grupp vi nu benämmer dagbarnvårdare, vilken arbetar under alldeles speciella förhållanden, att så kan ske. För mig har en av huvudfrågorna varit att försöka nå fram till rimliga arbetsförhållanden och rimlig ersättning för en yrkesgrupp som enligt min mening inte erkänts som en sådan och som därför varit eftersatt. Jag hoppas att vi nu står inför en definitiv lösning av denna fråga. Den andra huvudfrågan har varit att försöka skapa så goda förhållanden som möjligt inom familjedaghemsverksamhetens ram så att även denna form av tillsynsverksamhet, som onekligen erbjuder ett relativt starkt expansionsutrymme, skall kunna erbjuda trygg tillsyn åt barn till förvärvsarbetande. Alla de åtgärder som föreslagits — hälsokontroll, utbildning, ordnad rekrytering med förstärkning av konsulentverksamheten, lekutrustning samt kontaktoch informationsverksamhet från kommunernas sida — bör medverka till en kvalitativ upprustning på detta område. Men trots detta kvarstår — och det är ett faktum som det inte finns någon anledning att gå förbi — att de förvärvsarbetande föräldrarna i mycket stor utsträckning önskar plats för sina barn i barnstugorna. De statsbidragsbestämmelser som gäller för barnstugor har medfört en mycket snabb utbyggnad, som just nu pågår. Mot bakgrunden av det siffermaterial vi presenterat i familjedaghemsutredningen är det emellertid tämligen klart att det lär dröja några år innan vi har byggt ikapp behovet på detta område. Därför är det nödvändigt att medverka till att utbyggnadstakten för barnstugorna inte stoppas upp. Likaså är det nödvändigt att inrätta fler familjedaghem parallellt med barnstugorna. Risk föreligger för att familjedaghemmen trots den kvalitativa upprustningen blir den billigaste tillsynsformen — som man också får statsbidrag till — och att den därför växer på barnstugornas bekostnad. Jag anser att den saken bör klart markeras. En sådan utveckling kan inte anses önskvärd, dels ur efterfrågesynpunkt, dels med tanke på den både kvantitativt och kvalitativt bättre tillsynsform som barnstugorna erbjuder, inte minst på litet sikt när allt fler föräldrar blir förvärvsarbetande. I utredningen har vi ansett — och där har Kungl. Maj:t och utskottet haft samma mening — att det är rimligt att åvägabringa en viss avvägning i utbyggnadstakten. Därför innehåller förslaget en regel om att statsbidrag endast skall utgå till det antal familjedaghem som motsvarar antalet statsbidragsberättigade barnstugeplatser i kommuner med över 10 000 invånare. Det finns också i sammanhanget skäl att erinra om att de statsbidrag som utgår till barnstugor från den 1 juli 1966 har tyngdpunkten lagd på anordningssidan, detta i syfte att stimulera nybyggandet. Då är det också följdriktigt att stödet till familjedaghemmen får en konstruktion som i första hand siktar på att stimulera tillkomsten av nya familjedaghem. Vidare finns det i förslaget om statsbidrag till familjedaghem ett direkt stimulerande inslag när det gäller utbyggnaden av barnstugor. De kommuner som fyller hela kvoten av barnstugeplatser får nämligen statsbidrag till samtliga familjedaghemsplatser. Kommuner med väl utbyggd barntillsyn — som följaktligen också har höga kostnader — får maximerat statsbidrag, enligt föreliggande förslag upp till den gräns där platserna i barnstugor och familjedaghem är lika många. Om en kommun har det så ordnat och vill fortsätta att bygga ut barntillsynen väljer man förmodligen att först bygga ytterligare en barnstuga, eftersom den utbyggnaden påverkar möjligheterna att få statsbidrag till fler familjedaghem, vilka kan inrättas när barnstugan är färdigplanerad. Vad är det då reservanterna efter strävar, när de vill slopa kvotregeln och förändra balansregeln? Ja, det är utan tvivel barnstugeutbyggnaden man på centeroch folkpartihåll vill komma åt. Högern har ju ett annat ekonomiskt sinne än centern och folkpartiet i denna liksom i andra frågor, och kanske är det också av den anledningen som mittenpartierna har blivit ensamma om reservationerna 3 a och 3 d vid punkten 11. I reservationen 3 b talar reservanterna ett mera klart språk. Där är det enligt reservanterna familjedaghemmen som bör vara tyngdpunkten i tillsynen, medan barnstugorna skall vara komplementet. Jag är glad för att fröken Ljungberg tog avstånd från den tanken, när hon nyss biträdde utskottets hemställan. Reservanternas förslag innebär att man går rakt emot vad föräldrarna efterfrågar, vad all expertis på barntillsynsområdet eftersträvar och vad huvudparten av remissorganen har haft att anföra. Härvidlag tänker jag särskilt på arbetsmarknadens stora organisationer, som ändå borde ha sitt ord med i laget när vi beslutar i en fråga av så stor vikt för dessa. Flertalet av remissorganen har ju också kunnat tillstyrka ett statsbidrag till familjedaghemmen just på grund av de bestämmelser som har fogats till statsbidragsgivningen. Folkpartiet och centerpartiet vill dock inte acceptera något sådant. Det finns också en annan fråga i samband med familjedaghemsutbyggnaden som är värd att observera i detta sammanhang. Det har nu föreslagits att dagbarnsvårdarna i likhet med andra yrkesgrupper bör få en utbildning. Denna utbildning har redan kommit i gång i form av arbetsmarknadsutbildning. I åtta län har man för närvarande sammanlagt 28 kurser med 360 kursdeltagare. Ytterligare 4 kurser med. 70 deltagare håller på att startas. Cirka 100 dagbarnsvårdare är redan utbildade. Det har alltså skett en mycket god start på detta område. Det tar dock faktiskt tid att utbilda de 30 000—-40 000 dagbarnsvårdare som kan anses vara en målsättning. Kanske är det emellertid inte en målsättning för folkpartiet och centerpartiet att familjedaghemmen skall ha kvalitet. Det har tidigare framförts krav på statsbidrag till denna verksamhet från folkpartiet och centerpartiet, och vid dessa tillfällen har inte några kvalitetskrav uppställts. Kanske ser man likadant på denna fråga i dag. Låt mig till sist konstatera att herrar Hedlund och Wedén tydligen inte gjort sig besväret att räkna ut vad deras motionsförslag innebär i form av kostnadsökningar. Mittenledamöterna lär ha fått något av en chock när man i utskottet kom in på kostnadssidan. Högerledamöterna har inte heller kunnat biträda förslaget om ett slopande av kvotregeln eller om en uppräkning av statsbidragsprocenten till 45. Det är egentligen rätt lustigt med den överbudspolitik som har förekommit i detta sammanhang. Först föreslog folkpartiet häromåret ett statsbidrag på 2 kronor per barn och dag utan krav på stabilisering av verksamheten. Därefter föreslog folkpartiet 25 procent i statsbidrag, fortfarande utan några som helst krav på verksamhetens utformning. När regeringen nu föreslår ett statsbidrag om 35 procent samtidigt som man också vill få till stånd en upprustning av verksamheten, då vill folkpartiet och centerpartiet satsa 45 procent i statsbidrag. Detta handlande får tala för sig självt. Det torde vara ett bevis för att dessa partier egentligen struntar i frågorna som sådana. Om utredningen och regeringen hade föreslagit ett 50 procentigt statsbidrag, hade folkpartiet förmodligen höjt sitt bud till 55 procent. Hur skullé det vara om mittenpartierna ägnade sig åt konstruktiva förslag i stället för att föra denna överbudspolitik? | Herr talman! Jag kommer 'ått under samtliga punkter biträda utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Hörnlund säger att det utan tvivel är barnstugorna som man inom folkpartiet och centerpartiet vill komma åt. Vad finns det egentligen för grund för en sådan beskyllning? Hon säger vidare att det kanske är en målsättning för folkpartiet och centerpartiet att familjedaghemmen inte skall förbättras. Jag måste fråga vad vi har sagt som kan ge detta intryck. Det är ju en grov misstolkning av vår ståndpunkt. Jag tycker nog att fru Hörnlund borde kunna lugna sig tills vi kommer närmare den 15 september innan hon tillgriper sådana tongångar. Fru Hörnlund har vidare i sin utredning radat upp en hel mängd skäl som talar för familjedaghemmen. Hon har vidare sagt att av de föräldrar, som nu har barn i dessa daghem, är det i själva verket ett ganska litet antal som önskar en annan tillsynsform. Så ligger det till. Men det hindrar inte att vi är fullt eniga om att barnstugorna är den bättre formen. Det gäller emellertid inte — detta framgår av utredningens betänkande — alla kommuner. Det finns kommuner där efterfrågan inte är tillräckligt koncentrerad för att det skall vara lämpligt med barnstugor och där familjedaghemmen då blir en självständig. tillsynsform. Också detta framgår av utredningens betänkande. Nej, vad striden här står om är: Kommer detta bidrag till familjedaghemmen att innebära att kommunerna upphör med" att bygga barnstugor eller att det blir en avsaktande ökning? Härvidlag vill jag citera vad Svenska kommunförbundet skriver i sitt remissyttrande. Det heter där: »Skillnaden mellan de kommunala nettokostnaderna för daghemmen och de kostnader kommunerna får vidkännas för familjedaghemsverksamheten om utredningens förslag genomföres blir inte av den storleken att man enligt styrelsens förmenande behöver hysa farhågor för att ett statsbidrag till dagbarnvårdarnas löner får en hämmande effekt på barnstugebyggandet. Särskilt bör här uppmärksammas, att familjedaghemsverksamheten för kommunerna kommer att medföra stora administrativa kostnader som enligt utredningen ej blir statsbidragsberättigade. Styrelsen anser därför, att de föreslagna begränsningarna i statsbidragsgivningen till familjedaghemsverksamheten icke är nödvändiga för att gynna den institutionella barntillsynens tillväxt.» Fru Hörnlund anser tydligen något annat än vad Svenska kommunförbundet sålunda anfört. Då tycker jag det är på sin plats att fru Hörnlund också motiverar sin ståndpunkt, ty det finns ingen som helst motivering i utlåtandet.

Herr talman! Tyvärr måste jag säga att jag fick intrycket att fru Hörnlunds anförande var fyllt av en mängd överdrifter. Hon sade att centern och folkpartiet i sak struntar i denna fråga, och åtskilliga andra uttalanden av liknande slag fanns i anförandet. Det är väl en hårt engagerad människas överdrifter, typiska i sådana fall. Det var i de socialdemokratiskt styrda kommunerna som barndaghemmen utvecklades, sade fru Hörnlund. Ja, de har säkerligen utvecklats: där liksom i många andra kommuner. Men de har inte utvecklats bättre än att det råder en synnerligen svår brist på tillsynsplatser i dag — en brist som åskådliggörs i fru Hörnlunds egen utredning. Och fru Hörnlund måste ju medge att centern och folkpartiet har drivit på med förslag om olika åtgärder för att vi skulle kunna på ett snabbare sätt lösa problemet med barntillsynen. Fru Hörnlund säger också att reservanterna inte tar hänsyn till realiteter, inte tar hänsyn till behovet av barntillsyn. Men det är ju just det vi gör när vi vill ge olika tillsynsformer möjligheter att utvecklas mera fritt än vad fru Hörnlunds förslag innebär. Vi är inte alls främmande för att tillsynstiderna skall kunna vara flexibla i lekskolor, vilket skulle möjliggöras genom att man bättre utnyttjar den tillgång som ligger i en utveckling av familjedaghemmen. När vi fortsätter att anse att lekskolans verksamhet skall ha den formen, att den utgör en anpassning till grundskolan, så tror jag att vi är inne på den väg som ändå rätt snart måste beträdas. Vidare påstod fru Hörnlund att vi inom centern och folkpartiet har ett mycket dåligt ekonomiskt sinne i detta fall. Men vi har ju förordat en tillsynsform som är billigare för samhället än den som fru Hörnlund vill framtvinga — jag syftar då på de hindersamma regler för tillsynsformen som fru Hörnlunds förslag innefattar. Jag avstår från att ytterligare kommentera påståendet; ställt mot våra förslag kommenterar det sig självt.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund — visst finns det brister i barntillsynsanordningarna. Tack vare familjedaghemsutredningen kan herr Nilsson använda siffror, om han nu använder dem rätt. Det gjorde han inte i sitt första inlägg när han talade om antalet barn som är helt utan tillsyn. Herr Nilsson uppgav faktiskt en lägre siffra än den som är relevant i sammanhanget. Men, herr Nilsson, i de borgerligt styrda kommunerna har det praktiskt taget inte skett någonting på detta område. Jag skall inte närmare gå in på detaljer i det avseendet, ty det kommer förmodligen fru Ekendahl att göra. Jag har sagt att i de socialdemokratiskt styrda kommunerna har det trots allt byggts barnstugor och också skapats familjedaghemsplatser. Huvudparten av de barnstugeplatser och familjedaghemsplatser vi i dag förfogar över ligger faktiskt i just dessa kommuner. När det gäller hur det tidigare sett ut i riksdagssammanhang beträffande dessa frågor skulle jag vilja fråga både herr Nilsson i Tvärålund och herr Gustafsson i Skellefteå: Varför har aldrig vare sig folkpartiet eller centerpartiet föreslagit höjda bidrag till barnstugorna? Dessa inrättningar är ju trots allt kostsamma. Varför har ni inte beaktat kostnaderna på det området och varför har ni inte ömmat för kommunerna i detta sammanhang? Det skulle väl ändå ha funnits skäl att göra det, och det har funnits många tillfällen under årens lopp. Sanningen är dock att man på borgerligt håll, i stället för att försöka åstadkomma en utbyggnad, helt enkelt varit avogt inställd. Man har inte velat ha någon utbyggnad.

Herr talman! Det återstår bara att konstatera att fru Hörnlund helt enkelt inte argumenterar för dessa kvoter. Hon föredrar att tala om någonting annat, t.ex. varför vi inte föreslagit höjda bidrag till barnstugorna o. s. v. Det är alldeles klart att det nu föreliggande förslaget innebär att familjedaghemmen sätts i en sämre ställning än barnstugorna genom att utredningen anser att kommunerna skall betala baskostnaden när det gäller familjedaghemmen men inte när det gäller barnstugorna. Vad jag vill ha reda på är vilka skäl ni har att tro att kommunerna, om detta genomföres utan spärrar, skulle upphöra med utveckling av barnstugorna. Jag tycker det förslag till höjda kostnader som ni framlägger är befogat, eftersom det skulle medföra att familjedaghemmen fick en bättre kvalitet. Förslaget kommer i många fall att innebära att kommunernas kostnader för familjedaghemmen blir i stort sett samma som tidigare. Vissa ändringar kommer det dock att bli, beroende på vad som tidigare har betalats. Hur kan ni då tro att detta skall ge en sådan stimulans till kommunerna att det skall vara nödvändigt att konstruera besynnerliga spärrar för att hålla tillbaka den stimulansen? Jag har frågat detta upprepade gånger i dag och ingen har svarat.
Herr talman! Också jag vill understryka att de frågor som ställts från reservanternas sida alltjämt är obesvarade. Till fru Hörnlund vill jag säga: Även reservationerna prioriterar barnstugorna i förhållande till familjedaghemmen. Det är ett faktum som man inte kommer ifrån om man vill diskutera frågorna sakligt. Folkpartiet och centerpartiet har föreslagit höjda bidrag till familjedaghemmen för att man skall kunna höja kvaliteten på tillsynen i denna tillsynsform, öka möjligheterna att få fler tillsynsplatser samt få en bättre jämlikhet mellan samhällets stöd till barnstugorna och till familjedaghemmen. Jag har tidigare sagt att samhället inte behöver styra så hårt som sker i det föreliggande förslaget. Jag anser därför att motiven bakom det socialdemokratiska förslaget inte är hållbara. Jag anser att vi med fullt förtroende kan lämna valet till föräldrarna. Det är deras efterfrågan på barnstugeplatser eller familjedaghemsplatser som skall styra den produktion av dessa tillsynsmöjligheter som samhället bör främja.

Herr talman! Det sägs att jag inte vill tala om vare sig kvoten eller balansregeln, men det har jag faktiskt gjort i mitt inledningsanförande. Jag har klart och tydligt påpekat att de har kommit till för att hålla en balans mellan å ena sidan utbyggnaden av barnstugor och å andra sidan inrättandet av familjedaghem, eftersom det är angeläget att inte på något sätt stoppa upp den snabba utbyggnad som nu kommit i gång på barnstugeområdet. Fortfarande önskar föräldrarna i första hand tillsyn av barnen i barnstugor, och det är denna efterfrågan man bör möta. Naturligtvis skall man också försöka bedöma dessa olika tillsynsformers värde. Därvid kan man trots allt inte komma ifrån att barnstugorna utgör den kvalitativt mera högtstående formen och dessutom erbjuder säkrare tillsynsförhållanden. Har man byggt en barnstuga på en ort finns den faktiskt kvar, men även om man inrättar många hundra familjedaghem kan man inte vara alldeles säker på att få förfoga över dem också framgent. Där ligger den väsentliga skillnaden. Herr Gustafsson i Skellefteå frågar vari stimulansen ligger. Den måste bestå i att vi vet vad det hela kommer att kosta. Vi känner till att'en hel rad kommuner redan från början får detta bidrag, och ett 35-procentigt statsbidrag måste ändå innebära en stimulans. Jag skulle kunna räkna upp vilka summor som kommer att utgå till olika kommuner, men jag skall inskränka mig till att nämna att det finns orter som kommer att få ut miljonbelopp ganska snart. I övrigt förekommer alla variationer mellan hundratusentals kronor och tiotusentals. Detta måste betyda en uppmuntran till kommunerna att dels kvalitativt förbättra familjedaghemmen, dels utbygga dem vidare. Det talas också om kostnaderna. Man kan inte komma ifrån att barnstugekostnaden är högre; den ligger på ungefär 7 000 kronor när det gäller driften. Om man drar bort statsbidraget och föräldraavgifterna, stannar den kommunala kostnaden vid 3 500—4 000 kronor. Familjedaghemmen medför en kommunal kostnad av omkring 2000 kronor. Är icke detta ett exempel på att man behöver ha en balansregel?

Herr talman! Jag vill först framhålla värdet av den kartläggning av barntillsynsfrågan som familjedaghemsutred ningen med fru Hörnlund som ordförande på föredömlig tid har presenterat. Denna kartläggning visar med all tydlighet att tillsynen av barn till förvärvsarbetande mödrar inte kan ske enbart i barnstugor, hur intensivt utbyggnaden än bedrives. Till detta kommer behovet av utbildad och lämplig personal till institutionerna. Denna fråga bör med uppmärksamhet följas av såväl ansvarigt statsråd som huvudmän. Utredningens förslag ger hopp om att familjedaghemsverksamheten kan bli mera stabil till fördel för det enskilda barnet och till större trygghet för föräldrarna. Det finns också anledning att förmoda att en höjning av standarden på familjedaghemmen följer med ett ordnat anställningsförhållande hos kommunerna. Det är tacknämligt att vården av barn genom utredningen blir värderad som ett arbete. Alla som själva har haft hand om andras barn vet att ansvaret för andras barn känns mycket tyngre än ansvaret för de egna barnen. Hittills har ersättning i många fall endast knapphändigt täckt omkostnaderna för dagmammorna. Timersättningen har i andra fall kunnat räknas i ören. Därför vill jag ge uttryck åt förhoppningen, att anställningsförhållandena och betalningen till dagmammorna kommer att avsevärt höjas. Utbildningsverksamheten, som redan påbörjats, är ett viktigt led i strävandena att öka dagbarnvårdarnas möjligheter att ge barnen god vård och öka förståelsen för barnens behov. Ur barnets synpunkt är jag övertygad om att dagens förslag är betydelsefullt för en bättre ordnad tillsyn. Jag och några kamrater i denna kammare har väckt en motion, nr 417, som vill ge möjlighet för mindre kommuner att få dispens från kvotregeln, när de kan visa att befolkningsoch näringslivsstrukturen inte motiverar så mänga tillsynsplatser att kvottalet uppnås. Genom den föreslagna kvotregeln torde nämligen dessa kommuner komma att helt gå miste om statligt stöd till den barntillsyn som på grund av lokala förhållanden befunnits vara den mest ändamålsenliga lösningen av tillsynsproblemen. Utskottet har gått yrkandet i motionen till mötes på så sätt, att där i samband med frågor beträffande det särskilda stödet till serviceåtgärder i glesbygderna en uppmjukning av regeln befinnes lämplig, Kungl. Maj:t bör ha rätt att förordna därom. Jag kan väl säga att huvuddelen av de kommuner som kan komma i fråga inrymmes i utskottets förslag, men jag anser ändå att en prövning av tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, hade varit att föredraga. Utskottets skrivning är emellertid sådan, att jag kanske senare får anledning att återkomma i ärendet, även om jag för dagen får anse mig nöjd med utskottets skrivning. Önskemålen om planering och byggande av nya daghem är mycket stora hos kommunerna. För att bara nämna ett exempel kan jag tala om att Malmö stad år 1964 hade 17 daghemsinstitutioner. År 1968 finns där 33 institutioner med 1 744 platser, och år 1970 räknar man med att ha 54 institutioner med 3 004 platser. Andra kommuner och städer är också aktivt engagerade för planering av och investeringar i daghem. För en inrättad barnstuga utgår statsbidrag för såväl anläggningssom driftkostnader redan från och med första platsen, och de mindre kommunerna kan därför stimuleras till att bygga daghem utan att ha erforderligt konsumentunderlag för detta. Därför finns det risk för felinvesteringar; den risken kan inte uteslutas i kommuner med vikande sysselsättning. Under alla förhållanden. bör planeringen göras inom kommunblocken. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets, då jag ser dagens förslag såsom innebärande en försöksverk samhet... Detta anslag bör liksom andra statsanslag . prövas från gång till annan.

Herr talman! Jag skall faktiskt allra först be att få instämma i vad fröken Ljungberg anförde i fråga om en differentierad barntillsyn; jag tyckte att det var en utomordentligt fin tolkning av vad man bör lägga in i begreppet barntillsyn. Så vill jag även till alla delar instämma med vad fru Holmqvist här nyss har anfört beträffande bestämmelserna för statsbidrag för familjedaghemsverksamheten. Jag tänker då främst på de kommuner som har mindre än 10 000 invånare. Kvotregeln är konstruerad på ett sådant sätt att den avsedda stimulanseffekten uteblir för de kommuner som inte når upp till det antal tillsynsplatser som, så att säga, ligger i botten, alltså en plats på 200 människor. Jag är själv från en liten tätort på drygt 5000 personer — en ort som är så att säga »framåt» i många sanmmanhang, inte bara i det att vi har landets modernaste reningsverk just nu, utan också i andra avseenden; men 'vi kan inte fylla den kvot på 25—30 tillsynsplatser som fordras för att vi skall få någon del av det statsbidrag vi i dag skall besluta om. Familjedaghemsutredningen hade på grundval. av de undersökningar man gjort kommit till den uppfattningen att det fanns anledning att jämsides med en fortsatt utbyggnad av barnstugeverksamheten även vidtaga åtgärder för att underlätta kommunernas utbyggnad av en organiserad familjedaghemsverksamhet. Med "hänsyn därtill förordade ' utredningenatt statsbidrag skulle ntgå också till. kommunala familjedaghem. Utredningen ville emellertid förhindra att denna statsbidragsmöjlighet skulle verka hemmande på kommunernas fortsatta utbyggnad av barnstugeverksamheten. Man konstruerade således en kvotregel som inte är så förmånlig för de mindre. orterna. Då det gäller statsbidrag till barnstugor, d.v.s. barntillsyn i institutioner, utgår bidrag redan från första platsen, och det hade varit önskvärt att samma förmånliga regel kunnat få gälla även i fråga om barntillsynen i familjedaghem. Jag förstår emellertid att det är en kostnadsfråga av ganska stora mått, och detta har väl också påverkat förslagets utformning. Kanske kan man genom något slags dispensförfarande mildra denna regel. | Men utskottets resonemang om glesbygdernas problem är väl knappast tilllämpligt då det gäller de mindre tätorter jag här åsyftar. När en kommun skall försöka bedöma vilken form av barntillsyn den skall gå in för, har man att ta ställning till många olika faktorer: arbetstillgång, efterfrågan på barntillsyn, reseavstånd till arbetet, boendetäthet och mycket annat. | Barnstugeinstitutionen är inte alltid den bästa lösningen för alla. orter. En sådan kan t.o.m. vara en fel investering. Och det blir det också om institutionen inte utnyttjas. I sådana här sammanhang brukar man alltid tala om kommunernas ovilja att bygga barnstugeplatser. : Något :av detta resonemang ligger väl också bakom kvotregeln. Men de stora syndarna i det sammanhanget är de stora orterna, de stora städerna. Jag har haft tillfälle att säga detta förut från denna talarstol. Jag hade av olika orsaker inte tillfälle att skriva under fru Holmqvists moötion, men jag instämmer till fullo med de synpunkter som där framföres. Fru Holmqvist har inte yrkat bifall till sin motion men uttalat förhoppningar om sådan tillämpning av kvotregeln, att statsbidraget blir en stimulans även för de mindre. tätorterna då det gäller utbyggnad och - organisation avfamilje daghemsverksamheten. Jag instämmer i detta och vill tillägga att jag nog hoppas att det i framtiden skall bli litet mera samstämmighet i fråga om statsbidrag till de olika barntillsynsformer till vilka samhället vill ge sitt stöd. Inte heller jag, herr talman, ställer något yrkande.

Herr talman! Jag tycker att vi från oppositionens sida kan kosta på oss att uttala vår tillfredsställelse över att regeringen börjat gå oss till mötes i dessa frågor — stöd åt familjedaghem är ett gammalt önskemål från oppositionen. Fru Hörnlund tycktes för sitt partis räkning vilja ta monopol på omsorgen om familjedaghemmen. Hon sade att de flesta familjedaghemmen finns i de socialdemokratiskt styrda kommunerna. Detta förhållande kanske beror på att man har samregerande i kommunerna. Det har man inte på regeringsplanet; därför har det blivit denna eftersläpning i propositionen. Jag tror nog att anordningen kommer att fungera ganska väl med de anordningar som föreslagits — kursverksamhet, konsulentverksamhet, hälsokontroll 0. 8. V. Som så ofta sker ger emellertid regeringen med den ena handen och tar med den andra. Fru Hörnlund anförde en del siffror ur familjedaghemsutredningen; hon nämnde de 3 100 barn under sju år och de 62000 barn under nio år som saknar tillsyn. Hon anförde dessa siffror flera gånger som argument för propositionen. Men hon använde inte det begrepp som står i tablån över tillsynsformerna. Där står nämligen att dessa barn »klarar sig själva». Det är ganska säreget att barn mellan noll och sju år skulle kunna klara sig själva. Jag vill emellertid begagna tillfället, herr talman, till att opponera mot de båda spärreglerna, kvotregeln och balansregeln, som jag finner orättvisa och okloka. Jag går inte in på barnens behov och de differentierade barntillsynsformerna; mycket har redan sagts därom, och jag kan i det mesta hänvisa till vad herr Nilsson i Tvärålund och fröken Ljungberg anfört. Om jag nu bara tar upp frågorna om spärrreglerna ur kommunernas synpunkt vill jag därmed inte förtiga att frågan om barnens reella behov är mycket väsentlig. Kvotregeln är orättvis mot landskommuner i glesbygder. Varför skall de inte få bidrag från staten för sina familjedaghemsplatser, utan bara vara med och betala skatt för att därmed åstadkomma bättre barntillsyn i städer och tätorter? Sådana kvotregler bidrar aktivt till att fördyra och komplicera tillvaron på landsbygden. Man säger att här kan ges dispens, men vi vet ju hur det blir med det — det är ett mycket osäkert förfarande, som i många fall leder till besvikelse. Balansregeln som kräver lika antal barnstugeplatser som familjedaghemsplatser är oklok. Det finns landsbygdskommuner som på grund av sin struktur inte bör bygga barndaghem — inte därför att det inte skulle finnas underlag i barnantal utan på grund av de stora avstånden; man kan inte köra miltals för att komma till ett barndaghem. Det är minst sagt oklokt att genom dessa bidragsregler animera sådana kommuner att bygga barndaghem. Balansregeln är naturligtvis också orättvis. Den innebär i sak att kommun, där ingen barnstuga finns, inte heller får bidrag till familjedaghem. Det är på nytt landsortskommunerna i glesbygder som drabbas, och de borde i stället stimuleras med en vettig lokaliseringspolitik på bidragsgivningens område. Utskottet framhåller att barntillsynen är en kommunal angelägenhet, och det är naturligtvis sant i sak. De statliga bidragen skall stimulera till nya och ökade insatser. De statliga bidragen till barndaghemmen är emellertid så av sevärda med sina anordningsbidrag, lånestöd och driftbidrag, att man inte längre kan räkna barnstugeverksamheten som en enbart kommunal angelägenhet. En sådan bidragspolitik kan bli vilseledande. Alla tillsynsformer passar inte alla kommuner; en form passar bättre i den ena kommunen och en annan passar bättre i den andra. Många landsortskommuner får inte känning av annat bidrag än det de själva över skattsedeln får vara med om att ge till tätorter. Här besannas verkligen ordet, att »den som inget har, från honom skall det tagas — också det som han har». Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 a och 3 b under punkten 11. Jag anser att reservationen 3 b på ett vettigt sätt mjukar upp balansregeln.

Herr talman! Fru Hörnlund har i sitt utomordentliga anförande klart redovisat, varför man i utredningen och även i propositionen ansett sig behöva de två spärrregler som varit under debatt. Hon har också liksom herr Bergman redovisat, varför familjedaghemmen liksom hittills måste betraktas som ett komplement till daghemmen. Man utgår därvid dels från föräldrarnas Öönskan — den är dokumenterad på många håll — dels från den trygghetskänsla som det innebär för föräldrarna att få lämna sina barn i en institution. Men att man också behöver bygga vidare på familjedaghemmen och ge dem en fastare organisation och statsbidrag har också klarats ut i utredningen. Herr talman! Jag skall inte vidare uppehålla mig vid denna fråga, eftersom jag därvidlag till alla delar kan instämma i vad fru Hörnlund sagt. Jag vill emellertid säga några ord om en motion som fru Skantz och jag väckt i denna kammare och : som utskottet behandlat mycket välvilligt. Vi tar upp frågan om riktlinjerna för barnstugornas inre verksamhet. I motionen skriver vi bl a.: »Både i press och i debatter ifrågasätts ibland värdet av barns vistelse i daghem, lekskola eller fritidshem.» Detta är alltså de tre institutioner som benämnts barnstugor. Vi skriver vidare: »Äär vistelsen ett positivt eller negativt element i barnens personlighetsutveckling? Är ett ökat öppethållande på daghemmen något som kommunerna bör överväga? Sådana och liknande frågor möter oss och får ofta stå obesvarade, eftersom det hittills finns så litet material. En annan frågeställning man kan göra är: Är dagens barnstuga utformad för dagens barn? Har vi de rätta gruppindelningarna? — — —.» I sitt utlåtande över motionen understryker utskottet, att det är viktigt att det forskas på det pedagogisk-psykologiska området beträffande barnstugorna. Utskottet framhåller att frågan om barnstugornas inre verksamhet är betydelsefull och att det är viktigt att den ägnas särskild uppmärksamhet. Utskottet föreslår att detta ges Kungl. Maj:t till känna.

Fru Hörnlund nämnde i början av sitt anförande att det var i de socialdemokratiskt styrda kommunerna som också familjedaghemsverksamheten = utbyggts. Mot detta invände herr Werner att det är samregering i kommunerna och att man då inte kan redovisa någon särskild grupps initiativ. Innebär detta att herr Werner menar att det inte behövs några borgerliga initiativ vid en samregering utan att de borger liga hänger med på de socialdemokratiska initiativen? Herr talman! Det är riktigt som fru Hörnlund antog att jag vid detta tillfälle tänkte fortsätta den redovisning som jag började i årets remissdebatt. Jag finner anledning att nu återkomma eftersom vi nu har fått in svaren från alla de 126 kommuner som vi tillfrågade. Utredningen var som sagt inte riktigt klar vid remissdebatten, och jag sade då att jag skulle återkomma när vi fått in alla svar, och när vi nu ändå diskuterar barnstugorna är ju detta ett osökt tillfälle. Vi tillskrev de socialdemokratiska gruppordförandena i praktiskt taget samtliga kommuner i landet med 10 000 invånare eller mer. I några fall, t.ex. i stockholmsområdet, tog vi även med kommuner med mindre än 10 000 invånare. Det blev i allt 126 kommuner. Vi bad ordförandena att fylla i en blankett med följande frågor: Har frågan om anordnande av barnstuga behandlats i kommunens fullmäktige under 1966 och/eller. 1967? Vilket parti har tagit initiativ till detta genom motion, interpellation eller dylikt? Har folkpartiet tagit något initiativ för att anordna flera barnstugeplatser? Har centerpartiet tagit något initiativ för att anordna fler barnstugeplatser? Har folkpartiet tillsammans med centern gjort det?, frågade vi. Till sist bad vi också att få in de motioner och utlåtanden m.m. som föranlett fullmäktige att behandla frågan. Utredningen visar att 115 av de 126 kommunerna har haft frågan uppe till seriös behandling, anslagit medel, fattat principbeslut eller dylikt. I 89 av dessa 115 kommuner har vårt parti tagit initiativet till en utbyggnad. I en kommun har initiativet tagits av FCO, dvs. den fackliga - centralorganisationen inom LO-området, och man kan väl vara alldeles säker på att det är ett socialdemokratiskt initiativ. I fyra kommuner har högern angivits som initiativtagare och i fem fall kommunisterna. I tre fall har centerpartimotioner väckts. En mittenmotion har avgivits, och fem folkpartiinitiativ har tagits. Låt mig göra samma tillägg nu som jag gjorde i remissdebatten, nämligen att dessa siffror kanske inte är riktigt rättvisande när det gäller centern, därför att det är, som jag nämnde, i kommuner med 10 000 invånare och däröver som undersökningen gjorts, och det är ju inte alldeles säkert att centern är representerad i alla dem. Jag vill göra det konstaterandet i samband med dessa siffror. I ett tjugotal kommuner av dessa är det omöjligt att spåra initiativet. Det uppges komma från en enhällig barnavårdsnämnd, en barnstugestyrelse, en skolstyrelse, en bostadsstiftelse eller liknande, men samtidigt understryks även i dessa kommuner att ingen aktivitet har märkts bland de borgerliga ledamöterna. Ni kan naturligtvis finna en viss tröst i att ni kanske ändå gjort någonting i dessa tjugo nämnder och styrelser.

Som genomgående kommentar till vår undersökning har man anfört, att de borgerliga partierna — och det gäller även folkpartiet — visserligen inte har röstat emot en utbyggnad men samtidigt antingen gått emot förslag om skattehöjning för att finansiera en utbygg nad eller i anföranden ondgjort sig över att man var tvungen att höja skatten. Ni från borgerligt håll förebrår oss här i dag att vi är negativa mot familjedaghemmen. Herr Werner sade t.o.m., att det var roligt att regeringen tar sig samman och verkligen tar ett initiativ .efter detta mångåriga tjatande från bor gerligt håll.- Ni talade också vitt och vi socialdemokrater skött både vård frågor och barntillsynsfrågor. Vår riksdagsgrupp har nu fått bevis för att ni, där ni verkligen skulle kunna göra en insats och inte bara prata, alltså i landsting och kommuner, inte förmår lyfta er över det vanliga borgerliga skattegnället. Det ni uträttar är förvånande litet. Vår uppgiftslämnare i Lerum, Hellner Hellborn, har gjort en kommentar till sina uppgifter, som jag inte kan låta bli att få antecknad till kammarens protokoll, även om jag tycker att den är väl elak och kanske inte — det skall sägas i rättvisans namn — kan gälla för alla kommuner.

Vi har i dag, herr talman, liksom så många gånger förr diskuterat denna fråga, som jag bedömer viktig för småbarnsföräldrarna och för arbetsmarknaden. Det är därför också av stort värde att notera, att om denna fråga verkligen skall drivas framåt, måste det ske genom initiativ i kommunerna. Jag sade i remissdebatten, och jag vill upprepa det här: Om vi voterar här i riksdagen många miljoner kronor men inte tar några kommunala initiativ blir det inget daghemsbyggande.

Herr talman! En diskussion om vem som tagit. initiativ när och hur är ofruktbar. Huvudsaken är förvisso att det tas initiativ, men att välja exempel från en och annan kommun är inte fruktbärande. Fru Ekendahl vet lika väl som jag att man kan få exempel från annat håll och komma fram till andra slutsatser. Vore det så, fru Ekendahl, att socialdemokraterna varit pådrivande i kommunerna när det gäller familjedaghemmen, är det rätt konstigt att socialdemokraterna i regeringen dröjt så länge. För övrigt tycker jag inte att det demonstrerats någon surhet från oppositionens sida. Tvärtom framhöll jag att vi verkligen kan kosta på oss att med tillfredsställelse hälsa den proposition som nu framlagts.

Detta är en helt annan sak, herr Werner, än att redovisa förhållandena i en och annan kommun.
Herr talman! Det är inte så lätt att på rak arm kommentera den utredning fru Ekendahl talade om, men det är alldeles tydligt att den har betydande felkällor, inte minst därför att de som svarade har talat i egen sak. En riksdagskollega berättade nyss för mig att det i hans kommun motionerades om en utredning för att få fram barnstugor. Det blev en utredning under socialdemokratisk ledning, och det kom också så småningom ett förslag om byggande av barnstugor. Men man vet ju inte hur detta skulle redovisas i en undersökning av det slag fru Ekendahl talade om. Felkällorna är som. sagt många, och en viss försiktighet är väl på sin plats. Men, fru Ekendahl, vi har väl inte beskyllt socialdemokraterna för att inte vara intresserade av barntillsyn och ut byggnad av barnstugorna. Debatten här i kammaren har ju gällt familjedaghemmen, och fru Ekendahl kan inte neka till att socialdemokraterna därvidlag varit negativt inställda. Nu har det emellertid blivit en förändring till det bättre vilket vi konstaterar med tacksamhet — låt vara att förslaget skulle omgärdas med så många återhållande faktorer i fråga om statsbidraget.